Fru talman! När vi socialdemokrater är tydliga i vår politik och från talarstolen säger hur saker och ting egentligen förhåller sig vill man uppenbarligen alltid avfärda det med: Nu är de ute och förstamajtalar igen. Det är mycket möjligt. Samtidigt handlar det om att beskriva den verklighet som vi faktiskt lever i. Ni får gärna kalla det för förstamajtal om ni vill, men ni skall inte försöka att avfärda det på det sätt som ni gör. Isa Halvarsson säger att jag har en lättsinnig inställning till frågan om lönediskriminering. Det har jag inte alls. Jag har bara i mitt anförande velat visa att det inte räcker med näringslivsakademi och chefsutbildning för kvinnor. Det räcker inte med ändringar i jämställdhetslagen. Det handlar också om vilken politik regeringen i övrigt för. Det är det som är viktigt för kvinnors liv.

Det är det som är viktigt, Isa Halvarsson. Jag tycker också att det är viktigt att göra förändringar i jämställdhetslagen, men man måste se de förslagen mot bakgrund av regeringens politik i övrigt. Det får man inte glömma bort. Isa Halvarsson försöker sig på att med klyschor hämtade från Carl Bildts inlägg i den ekonomiska debatten avfärda, ställa sig utanför, inte ta ansvar för de tre år som de borgerliga partierna har försökt sig på att regera detta land. Den ekonomiska politik som regeringen började föra hösten 1991 har förvärrat den lågkonjunktur som Sverige var på väg in i. Man måste kunna ta ansar för de beslut man har fattat de här tre åren. Det går inte att komma undan dem, Isa Halvarsson. De besluten har icke befrämjat jämställdheten mellan könen.
Fru talman! Till Berit Andnor skulle jag vilja säga att det på intet sätt är så att jag inte tar ansvar för de beslut som vi har fattat under den här perioden. Jag tycker t.ex. att den barnomsorgslag som riksdagen har stiftat är mycket bra och viktig ur jämställdhetssynpunkt. Den utgår från att man skall ställa kvalitetskrav på barnomsorgen. Regeringen för inte någon slags medveten politik som syftar till att trycka ned kvinnorna. Även Berit Andnor måste kunna se bakgrunden till att vi har en hög arbetslöshet. Om det vore som Berit Andnor säger, skulle arbetslösheten bland kvinnor vara mycket högre än arbetslösheten bland män. Men så är icke fallet. Arbetslösheten bland kvinnor är mycket lägre än arbetslösheten bland män. Om det var som Berit Andnor säger, att regeringen förde en politik emot kvinnorna, skulle kvinnorna vara underrepresenterade i många av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som man sätter in. Men så är inte fallet. Kvinnorna är överrepresenterade i dessa åtgärder. Jag vill återkomma till att regeringen faktiskt ärvde en ekonomi i fritt fall. Den nedgångens effekter på tillväxten, på jobben, på de finansiella systemen och de offentliga finanserna är mer dramatiska och blev mer dramatiska än man någonsin kunde räkna med. Det var överhettningen på 80-talet som drev fram en kris i industrin som gjorde att nästan var fjärde industriarbetare blev arbetslös. För att inte tala om 80-talets spekulationsboom. Den drev fram en finanskris som har kostat statskassan 60 miljarder kronor. Det pågår ett röjningsarbete hela tiden. Men det röjningsarbetet går inte ut över kvinnorna. Regeringen lägger fram förslag om barnomsorgslagar och lagar om jämställdhet. Berit Andnor är faktiskt ute och cyklar.
Fru talman! Tänk, det tror jag inte alls. Vad hjälper en barnomsorgslag, som i och för sig är bra och som vi socialdemokrater naturligtvis stöttar, om kommunerna samtidigt får mindre pengar att röra sig med, om antalet dagisplatser skärs ned och avgifterna höjs så att den ensamstående mamman, som är i behov av barnomsorg, inte har råd att ha den kommunala barnomsorgen längre? Vad hjälper då barnomsorgslagen, Isa Halvarsson? Isa Halvarsson säger också att det inte handlar om att man bedriver en politik som trycker ned kvinnorna. Men det handlar om att man inte har kvinnoperspektiv med i de beslut och de förslag som man lägger fram. Jag har i mitt anförande redovisat vad a-kasseförslaget innebär för kvinnorna. Det gäller ett omfattande och genomgripande förslag, men det saknas helt en analys ur kvinnoperspektiv. Samma sak gäller vårdnadsbidraget. Var är analysen? Vad är det i det förslaget som befrämjar jämställdheten mellan könen, Isa Halvarsson? Sedan säger Isa Halvarsson att kvinnor har en bättre situation på arbetsmarknaden än männen. Ja, det stämmer när vi tittar på arbetslöshetstalen. Men samtidigt är arbetslösheten oerhört hög även för kvinnorna. 13--14 % av arbetskraften är arbetslös. 139 000 kvinnor har faktiskt försvunnit ur arbetslivet under de här tre åren då den borgerliga majoriteten har haft ansvaret. 440 000 arbeten har försvunnit totalt sett på arbetsmarknaden. Det är dags, tycker jag, att den borgerliga majoriteten tar sitt ansvar för den politik som har förts under de här tre åren. Det går inte längre att skyla sig, att försöka gömma sig bakom och hänvisa till ett löst prat om spekulation och kasinoekonomi. De borgerliga partierna hade ingenting, inte några förslag som på något sätt skulle ha motverkat den situation som uppstod under slutet av 80-talet. Man kan göra jämförelser mellan då och nu. Hade jag bara tid skulle jag kunna ägna mig ganska mycket åt att jämföra hur det såg ut under de år den socialdemokratiska regeringen regerade och under de år de borgerliga partierna har regerat. När det gäller förändringarna i jämställdhetslagen är det bara att konstatera att den borgerliga majoriteten inte går tillräckligt långt. Förslagen är inte tillräckligt långtgående. Jag tycker att det kommer väldgit krystade förklaringar till varför man inte är beredd att ställa upp på de socialdemokratiska reservationerna i dessa delar.

Fru talman! Antingen jag eller Isa Halvarsson har ett problem. Isa Halvarsson började med att förklara för mig att jag inte förstår, och hon tyckte att bockfoten tittade fram. Jag kan konstatera att det är möjligt. Det påminner om det argument jag har mött i diskussioner med frireligiösa. De säger: Eftersom du inte är frälst förstår du inte. Det är möjligt att jag inte har begripit det, eftersom jag inte har samma frälsning som Isa Halvarsson. Men jag tycker att det är ett ovärdigt argument. Hon talar också om omedvetna värderingar. Men det framskymtar som en röd tråd i hennes anförande att Isa Halvarsson är upplyst, hon vet. På det sättet är hon en värdig representant för den förmyndarmentalitet som tyvärr folkpartister i viss utsträckning gör sig till tolk för. Min fråga är: Hur skall man klara att skapa jämställdhet om man inte ens en gång klarar av att respektera oliktänkande här i kammaren? Jag lyssnar gärna på Isa Halvarsson, men jag ber henne respektera även oss icke-frälsta och, som hon uppfattar det, oupplysta. Jag skall avslöja en hemlighet för Isa Halvarsson. Jag har varit icke-jämställd under flera år av mitt liv. Jag var nämligen ekonomiskt fullständigt beroende av min kära hustru som försörjde oss. Jag kan försäkra Isa Halvarsson att det inte var ett problem för vare sig mig eller min hustru. Vi tyckte inte att det var ojämställt. Jag förstår att det är ett stort problem för Isa Halvarsson. Är det möjligen så att Isa Halvarsson tycker att man också skall vara känslomässigt oberoende för att vara jämställd? En av de ytterst få möjligheterna att förändra attityder är att ge utbildning och kunskap. Politiska pekpinnar förändrar inga attityder, det kan jag försäkra Isa Halvarsson. Jag tycker dessutom att sådana är ovärdiga i en upplyst demokrati som Sverige. Respektera människor, mammor och pappor och ge dem tilltro till att de själva kan ta ansvar för sina liv, göra de bedömningar och fatta de beslut som de vill skall prägla deras liv. Isa Halvarsson får fatta sina beslut om sitt liv, om vad hon vill göra. Män och kvinnor måste inte dela på hemarbetet. Nej, mammor och pappor kanske vill köpa tjänster; de kanske vill anställa en piga eller en dräng, en butler, en trädgårdsmästare, en fönsterputsare, en tvätterska osv. På det sättet ger de massor av jobb och minskar arbetslösheten. Naturligtvis betalar de lön. Jag tycker att det är en utmärkt lösning. Avslutningsvis: JämO är en myndighet, inte en kvinna.
Fru talman! Det var faktiskt Stefan Kihlberg som kritiserade den nuvarande jämställdhetsombudmannen som åkte runt i landet. Jag tror inte att han menade att det var myndigheten som åkte runt. Jag förstår egentligen inte Stefan Kihlbergs inlägg. Jag accepterar och respekterar att människor är olika och tycker olika. Jag talade i mitt anförande om de underliggande värderingar som vi har och som gör att många kvinnor far illa. Kvinnor på arbetsmarknaden belönas konsekvent sämre än män. Att Stefan Kihlberg har varit hemma med sina barn var ingen hemlighet. Det har jag hört många gånger. Jämställdheten i samhället handlar inte om vad den enskilde mannen och den enskilda kvinnan gör. Jämställdheten och bristen på densamma i samhället framgår av mönstret för hur det ser ut i det stora hela. Hur nydemokraterna vill ordna lika lön för likvärdigt arbete framgår inte av betänkandet. För en tid sedan hade vi en rätt intressant motion av Laila StridJansson och Arne Jansson att behandla i arbetsmarknadsutskottet. Där menade de att alla anställningar bara borde gälla i fyra år. Vid tillsättningen skulle det vara något slags anbudsförfarande. Man skulle anställa den som ville ha den lägsta lönen -- det skulle vara en merit. På det viset skulle man gynna kvinnor och handikappade. Man kunde pressa ner lönerna. På mig ger det mera ett intryck av något slags gammaldags fattigauktion. Jag vet inte om det är den typen av samhälle som nydemokraterna vill införa.
Fru talman! Låt mig åter få konstatera att JämO är en myndighet, Isa Halvarsson. Det finns ett antal människor anställda där, och det är flera av dem jag syftade på. Jag talar inte om en enskild person utan om myndigheten. En myndighet kan förvisso resa runt och representeras av olika personer som är anställda på myndigheten. Både jag och Ny demokrati är bekymrade över löneskillnaderna. De finns förvisso. Jag sade i ett tidigare anförande att -- det är ett förslag från Ny demokrati -- det enklaste sättet att få bort dem är att sänka männens löner. Vi har inte fått så mycket respons för vårt förslag. Problemet är inte så enkelt. Vi vet inte ens en gång varför det finns löneskillnader. Vi kan ha olika teser och teorier som är mer eller mindre sannolika. Men faktiskt vet vi inte vad orsaken är. Det finns många, och de är sannolikt komplexa. De hänger sannolikt också samman med att man inom den privata sektorn har individuell lönesättning som belönar dem som har en förmåga att hugga för sig och tala för sig själva. Det missgynnar helt klart kvinnor -- det är jag medveten om. Problemet löser vi inte genom att tala här i kammaren och säga att vi måste få bort dem. Vi löser det inte ens med lagstiftning. Det här är ingenting annat än ett fruktansvärt underbetyg av de fackliga organisationerna. Det är där problemet ligger. Det är deras ansvar. De talar om jämställdhet. Men det enda som är värt någonting är vad man visar i handling. Med ord åstådkommer man inga förändringar. Därför tycker jag att vi politiker skall ställa krav på att de fackliga organisationerna tar itu med problemen. Men det är lika illa där som på alla andra fält: där sitter en massa män. Det kanske är en del av problemet, och det har inte ett dugg med den enskilda arbetsplatsen att göra. Jag kan verifiera att när jag själv hade med sådana här frågor att göra var inte problemet att det fanns en aktiv vilja att diskriminera kvinnor. Det handlade inte om det. Däremot var det inte alldeles säkert att kunna övertyga facket alla gånger. Där finns det också värderingar som inte hör hemma där man talar om jämställdhet.
Fru talman! Det är just det som detta betänkande handlar om, hur man till att börja med skall synliggöra de löneskillnader som finns. Jag tror att många, framför allt kvinnor, inte hade en aning om att löneskillnaderna var så stora. Många företag är inte heller medvetna om att de lönediskriminerar. Vi har sett exempel på att när företag har analyserat och gjort arbetsvärderingar, så har de kommit fram till att det har funnits en könsdiskriminering som man är villig att göra någonting åt. Det är därför som vi vill förändra jämställdhetslagen och att JämO skall få överinseende även då det har träffats kollektivavtal. Det är helt klart att både arbetsgivare och arbetstagare i en skön förening har åstadkommit detta med de s.k. mulliga manstilläggen. Men det pågår ju ett stort arbete, och det gäller för företag, myndigheter och politiker att lyfta fram dessa frågor. Debatt är aldrig någonsin onödig. Om man inte hade någon debatt skulle dessa frågor över huvud taget inte diskuteras. Även diskussionerna hemma vid köksbordet är viktiga. Jag lyssnade till en manlig förhandlare inom Landstingsförbundet, som menade att svenska folket inte var moget för att kvinnan skulle tjäna mer än mannen. Men jag hoppas att den inställningen och att det motstånd som denne förhandlare m.fl. möter skall förändras. De folkpartistiska landstingsråden i Stockholm läns landsting utmanar facket att försöka att höja kvinnolönerna genom att använda det utrymme som finns. Även om utrymmet för lönehöjningar är litet, finns det alltid metoder som kan användas för att höja kvinnolönerna.

Fru talman! Det som Hans Andersson säger är sant. Jag har aldrig betvivlat att Hans Andersson är medveten om jämställdhetens betydelse. Att jag nämnde att Västerpartiet inte var med från början berodde på att Hans Andersson sade att Vänsterpartiet väldigt länge hade krävt en förändring. Jag tyckte att det kanske var på sin plats att påminna om att man inte var med från början. Det var ingen stor fråga i mitt anförande. Jag tycker att det är väldigt viktigt att alla arbetsgivare arbetar med dessa frågor. I mindre företag har man möjligheter till en större överblick och kan därför ta upp och föra diskussioner. Enligt nuvarande jämställdhetslag är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete. Jag tycker att Kommunal på många ställen har gjort ett väldigt gott arbete på sluttampen när det gäller att utjämna lönerna. Jag har tagit del av ett försök som man har genomfört i Östergötland där en intresserad manlig förhandlare verkligen har åstadkommit en hel del. Till hans förtret var det inte minst många män som kände sig diskriminerade därför att en kvinna kunde få ett relativt bättre löneläge. Det är klart att det finns jättemycket surdeg på det här området. Men jag tror att man bara genom att förbättra lagen och diskutera dessa frågor ger råg i ryggen åt många av de kvinnor och män som är villiga att förändra den lönediskriminering som förekommer. Vi har trots allt sedan många år tillbaka haft en lag som säger att det skall vara lika lön för lika arbete, och sedan något år har vi haft en lag som säger lika lön för likvärdigt arbete. Det finns mängder av olika arbetsvärderingsmetoder. Vänsterpartiets lösning behöver inte vara den enda saliggörande.

Herr talman! Både i artiklar och i anföranden och även när jag har träffat företagsledare har jag ofta påtalat det orimliga i de stora övertidsuttagen, som jag uppfattar måste vara någonting väldigt oklokt i företagens eget agerande, när de bränner ut sin personal. Det innebär att när man kommer in i en högkonjunktur har man inte lärt upp ny personal, samtidigt som man har bränt ut den personal man har, plus att det omfattande övertidsuttaget för många människor omöjliggör ett normalt familjeliv. Det här gäller inte bara företag utan också kommuner och landsting. Inte minst landstingen har misshushållat väldigt med många av sin personal, när de inte tar in t.ex. sjuksköterskor och undersköterskor utan i stället låter den personal de har arbeta övertid. Det är sant att jag egentligen aldrig har varit förtjust i sex timmars arbetsdag för alla. Vad jag menar är viktigt är att ha en flexibel arbetstid, att vi har möjlighet att gå ner i tid men naturligtvis då får lov att ta det ansvaret på oss själva att vi också får gå ner i lön. Jag ser väldigt mycket till det rent ekonomiska. Vi är tvungna att ha pengar till att betala saker och ting med. Frågan om deltidarna är egentligen väldigt komplicerad. Det är många kvinnor som söker deltid och som vill ha deltid just när de har små barn. Det inrättades också en massa deltidsarbeten, som sedan var till förfång. När barnen växte upp och man ville öka sin arbetstid, fanns det i stället massor av deltider som för flera kvinnor tillsammans bildade heltid. Jag har aldrig riktigt förstått talet om att det skall vara förtur för dem som har deltid att få ett heltidsarbete. Man har ju möjlighet att söka de heltidsarbeten som finns, men det återstår ändå ett deltidsarbete, så att säga. Problemet med deltidsarbeten kommer vi inte till rätta med på det sättet. Slutligen vill jag bara kommentera vad som sagts om att kvinnor skulle ha haft svårt att göra sig gällande i Pensionsberedningen. Det fanns ju där en majoritet av kvinnor, starka kvinnor som Barbro Westerholm och Ingela Thalén t.ex. Så den invändningen ger jag inte mycket för.

Herr talman! Relationer skapas i det civila samhället. Staten har trots allt ett begränsat inflytande. Attitydbildning grundar sig på en mängd olika faktorer. Samspelet mellan könen och relationerna avgörs, som väl är, inte i första hand genom statliga ingrepp. Staten är här en aktör bland många. Attitydbildningen kan givetvis influeras av statens hållning. Därför stöder vi också detta betänkande, där staten på olika sätt markerar sin inställning och försöker bevaka och stimulera till ett jämställt förhållningssätt. Målet är att var och en, kvinna som man, fritt skall kunna forma sitt liv. Men vi skall inte glömma hur beroende vi är av varandra i olika sammanhang. Total frihet -- finns det? Frågan är om den ens är eftersträvansvärd, om det är något slags narcissistiskt beteende vi har som mål. Nej, problemet är att åstadkomma så mycken frihet för den enskilde som vi kan inom den ram av beroende som samhälle, familj, föräldraskap, kärleksförhållanden, vänner m.m. utgör. Tillvaron är inte svart, inte vit, inte enkel. Men den är olika för oss alla. Sverige som medlem i den Europeiska unionen, är en milstolpe i vår senfärdiga resa mot en europeisk gemenskap. Därmed blir det också ett etappmål på vägen mot de nya möjligheter på arbetsmarknaden som kommer att öppna sig för oss, för kvinnor såväl som för män, möjligheter som kvinnor tar till vara mycket bättre än män. Comett osv. -- är kvinnor. Männen kommer här bara upp till ca 40 %. Vi skall inte gråta blod över att allt inte är fördelat enligt normen 50/50, tvärtom! Det finns skäl att inte låsa sig vid 50 procentsnivån i alla sammanhang och därmed förhindra för kvinnor att ta tillbaka mark på områden där de nu kommer med full fart, som när det gäller att studera och ta jobb över gränser. Genom att kvinnor bl.a. på det här sättet fångar möjligheterna kommer de också att kunna ta till vara de chanser Europa erbjuder och än mer kommer att erbjuda. Inte minst kan man anta att det kommer att ske en utveckling inom privat sektor, något som uppenbarligen även Socialdemokraterna anar, när de i sina jämställdhetsmotioner vill få fram fler företagare. Det är något vi välkomnar efter decennier av blockeringar i detta avseende. Därför har Nutek fått resurser att stimulera fram kvinnligt företagande, men även de nu föreslagna länsexperterna torde ha möjligheter att bidra till ökat kvinnligt företagande, vilket sannolikt mer än många andra åtgärder skulle öka jämställdheten. Det räcker med att bara gå till Frankrike, så kan man se vad det kvinnliga företagandet faktiskt betyder för kvinnans ställning. Därtill tycks kvinnorna där ha lyckats finna ett något bättre modus vivendi i dilemmat att förena familj och jobb, i den mån denna stressfaktor nu påverkar livslängden. Det lär ju vara så mer än man tidigare har trott. I varje fall lever de franska kvinnorna längre än de svenska, vad det nu kan bero på. Vänstern har däremot ännu inte kommit till samma insikt som övriga om värdet av kvinnligt företagande utan tycks fortfarande ha föreställningen att ett Sverige utanför EU skall utgöra något slags segregerad arbetsmarknad för kvinnor i offentlig sektor. Denna modell skulle sedan vara basen för en stark ekonomi. Hur finansieringen skall gå till tycks vara mer oklart. Kopplingen kvinnlig förvärvsfrekvens och offentlig sektor är dessutom inte korrekt. Det finns starkare faktorer i fråga om kvinnors förvärvsarbete än om arbetet sker i offentlig sektor, enligt senare forskning. Vänstern skiljer sig påtagligt från bedömningen i betänkandet ''EG, kvinnorna och välfärden'', EG konsekvensutredningen, i ställningstagandet vad avser jämställdhet. Utredningen ser EU medlemskapet som den bästa vägen. Här finns det anledning påpeka att frågan om kvinnorepresentation i EU-sammanhang uppmärksammats av regeringen, som uppdragit åt departementen att redovisa hur man åstadkommer jämn fördelning när det gäller Sveriges representation i berörda EU-organ. Det är viktigt för Sverige att visa upp kvinnor i EU arbetet, så att andra kvinnor känner identifikation i frågan men också känner att det framtida EU samarbetet kommer att få relevans för dem. Det folkliga förtroendet, som är så viktigt i EU-frågan, påverkas givetvis av om man ser eller antar att de frågor man uppfattar som viktiga också finns med på menyn. Sannolikheten för att en bred känsla skapas i det avseendet är större om könen finns någorlunda jämnt representerade. Här finns också anledning för Sverige att ta marknad. Vi förväntas komma med duktiga kvinnor som skall flytta fram kvinnors positioner, och då skall vi göra det. Annars skulle den svenska jämställdheten verkligen missa ett utmärkt tillfälle att breda ut sig över större delar av Europas karta. Samtidigt skall vi använda EU:s lagstiftning till att flytta fram positionerna i Sverige. Arbetsmarknadsutskottet vill förhindra att man med kollektivavtalens hjälp desavouerar utvecklingen mot ökad jämställdhet. Detta är enligt vår uppfattning riktigt. Om vi skall ha en JämO skall hon också ha möjlighet att upprätthålla tillsynen. Detta är en moderatuppfattning som vi tidigare har framfört såväl i kommittémotion som i enskild motion. Den enighet som nu föreligger på denna punkt finner vi glädjande. Vi har även tidigare velat föra över resurser för att ge JämO praktiska möjligheter att utföra sitt arbete med ökad tillsyn. Facket har redan bevisat att man inte är bäst på att bedriva jämställdhet, men även arbetsgivarna har visat viss senfärdighet. Det är att beklaga och sannolikt att hänföra till att män ser män. Hade enskilda duktiga kvinnor fått bättre möjlighet att avancera hade dessa exempel sannolikt något dämpat den iver till kollektiv jämställdhet som nu uppstått på sina håll och som kan få besvärliga ekonomiska konsekvenser om löneutvecklingen inte skulle gå hand i hand med produktivitetsutvecklingen. Det gäller att inte förfuska instrumentet arbetsvärdering och skapa stora negativa ekonomiska effekter. Det skulle leda till lägre lön för alla -- även kvinnor. Statligt reglerad lönepolitik är ingenting att stå efter. Arbetsvärdering är inte en metod att genomföra socialistisk politik som varit svår att genomföra på andra vägar. Arbetsgivarna har nu vaknat upp, även på toppnivå, och är på jakt efter duktiga kvinnor till företagsstyrelserna. Det är bra. Det behövs kvinnliga bedömningar även på topposition i samhället. Lyckas vi inte skapa ett samhälle där både manliga och kvinnliga värderingar kommer till uttryck på olika samhällsområden -- i företagsvärld eller offentlig värld och på olika nivåer -- kommer vi inte att kunna skapa ett harmoniskt samhälle. Men det är svårare än så. Det gäller att uppskatta varandras olikheter och värdera dem positivt. Ty om kvinnor skall bli som män för att nå framgång i yrkeslivet kommer världen knappast att gå framåt -- inte heller om männen skall bli som kvinnor. Män är bättre på att vara män och kvinnor på att vara kvinnor. Låt oss respektera båda könen och öka kunskaperna om skillnaderna, se kompetens och fördelar och ta dem till vara! Vi måste helt enkelt lyckas skapa en värld där alla har en roll utan att vara lika, där människovärde och möjligheter är desamma och kan nyttjas efter individuella önskemål. Vi är inte lika, vare sig de olika könen eller inom könen. Olika sorters människor måste känna att de har en plats i vårt samhälle. Det är nödvändigt att öka vår acceptans för olika kulturer, för olika sätt att vara och för olika människor och inse att det är en tillgång för samhället att alla inte är lika. Processen att i allt högre grad acceptera, inlemma och ibland anamma det som är annorlunda går inte bara ut över skillnaderna mellan könen, utan har större dimensioner än så. Ett samhälle som inte accepterar olika sätt att leva, arbeta, ordna barnomsorg, arbetstider osv. är inte ett alldeles fritt samhälle. Vi behöver ett samhälle där varje individ inom de beroenderamar som trots allt finns har möjlighet att finna det liv som stämmer bäst för den enskilde. Till Hans Andersson skulle jag till sist vilja säga att det mest jämställda förslag som har lagts fram i pensionssammanhang faktiskt har lagts fram av denna regering, nämligen förslaget att man skall ha rätt att dela pensionerna i familjen. Det är ett förslag som t.o.m. borde tilltala Vänstern. Det kan faktiskt leda till exakt samma pension för man och kvinna. Med dagens jämställdhetsbetänkande ligger vi långt framme. Det kommer att ge Sverige verktyg att visa framfötterna i Europasamarbetet, samtidigt som de jämställdhetsfrågor som aktualiseras i betänkandet ligger väl i linje med det som sker i våra nordiska grannländer. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i AU17.

Herr talman! Förtroendet för Vänsterpartiet när det gäller att satsa på företagande är inte så där alldeles starkt. Det räcker med att se tillbaka på vad Vänstern har stått för historiskt, att se till Vänsterpartiets systerpartier på andra håll eller att läsa betänkandet på s. 82. Där kan man se hur Vänstern som vanligt håller fram just en offentlig arbetsmarknad för kvinnor som den viktiga punkten. Vi moderater ser kvotering som en nedvärderande metod att betrakta kvinnors kompetens. Vi tror att det är helt fel väg att gå. Det kommer med all sannolikhet att missgynna kvinnor på lång sikt. Det är alldeles uppenbart att kvinnorna klarar sig bra utan kvotering. Vi ser det i vårt parti. Man ser det även på andra håll i samhället. Självfallet kan vi inte vända uppochned på samhället över en natt, men utvecklingen visar ju tydligt att kvinnorna är på frammarsch. I vårt parti går det alldeles utmärkt med provval och normala metoder där var och en kämpar med samma möjligheter på samma marknad. Jag är helt övertygad om att det kommer att fungera i samhället också. Kvinnorna vill mycket hellre ha det så än att gå vägen via kvotering.

Herr talman! Att påstå att Moderaterna inte skulle stå bakom denna proposition är verkligen att vara ute i det blå. Vi har för det första statsministerposten. För det andra kan vi referera till denna kammare, till tidigare moderata kommittémotioner, där vi har begärt att JämO skall få tillsyn över hela arbetsmarknaden och mer resurser för att kunna klara detta. Visst är det moderata tankegångar som finns i detta betänkande. När denna kammare 1979 fattade beslut om jämställdhetslagen skedde det under en borgerlig regering. Då reserverade sig Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, så nog har vi förtroende i dessa frågor. Men vi har till skillnad från Hans Andersson också förtroende när det gäller företagande, vilket är avgörande om vi skall få Sverige på fötter och om kvinnornas löneutveckling över huvud taget skall bli tillfredsställande. Vänstern representerar en förljugen jämställhetspolitik som går ut på att alla skall leva lika, alla skall vara lika, och ett sublimt förakt för olikheten. Det har också visat sig att i de systersamhällen som finns bland Hans Anderssons politiska fränder har kvinnorna alltid varit utsatta för förtryck.

Herr talman! Charlotte Cederschöld avslöjar med sitt inlägg sitt synsätt och sitt perspektiv på jämställdhetspolitiken. Det perspektivet är, som jag tidigare sagt, kännetecknande just för regeringens proposition i denna fråga. Det handlar mycket om chefsutbildning, lagregler och mer resurser. Det är naturligtvis väldigt bra. Men det som saknas är perspektivet från vanliga kvinnors liv. Det är de kvinnor som finns inom LO och som har de monotona och ofria jobben, de kvinnor som har det svårt att få det att gå ihop med sina låga löner och de som har svårigheter att få ett arbete på heltid. Det är de som är utsatta för nedskärningar inom kommuner och landsting och som får mycket svårare att utnyttja barnomsorgen, eftersom dagisavgifterna höjs. Allt detta saknas i Charlotte Cederschiölds anförande. Det är det perspektiv som Moderata samlingspartiet har på jämställdhetspolitiken. Det handlar om rätt för kvinnliga chefer att utveckla sig och förkovra sig. Det är inget fel i det. Men man får inte glömma bort den överväldigande majoriteten av kvinnor som är beroende av politiska beslut för att kunna leva ett bra och jämställt liv. Dessutom förnekar Charlotte Cederschiöld som vanligt det faktum att det är den solidariska lönepolitiken som har varit grunden för att vi i Sverige har haft relativt små löneskillnader mellan könen. Den stunden vi började med individuell lönesättning ökade löneskillnaderna mellan könen. När vi började med individuell lönesättning kom kvinnorna efter i löneutvecklingen. Det saknas i Charlotte Cederschiölds anförande någon som helst tanke eller fundering om arbetslösheten, dvs. det som är absolut viktigast för kvinnors liv, frihet och oberoende: rätten till ett arbete, rätten till att ha en lön som man kan leva på. Det är det avgörande för hur jämställdheten utvecklas i det svenska samhället. Det räcker inte med lagregler. Det räcker inte med chefsutveckling, även om det är bra. Det krävs en helt annan politik. Om detta säger Charlotte Cederschiöld ingenting.
Herr talman! Berit Andors påstående att jag inte skulle tala om det som är avgörande för vanliga kvinnors ekonomiska utveckling är lögn. Jag är den enda som i debatten ordentligt har tagit upp Europafrågan. Hur många har gjort det, och hur ofta gör Socialdemokraterna det? Vad gör ni när det gäller att driva på och få förståelse för nödvändigheten att bli medlemmar i den europeiska gemenskapen? Det är just det som skulle hjälpa oss att få ordning på vår ekonomi, vilket i längden är det enda som kan ge kvinnorna en stark ställning på arbetsmarknaden och en bra löneutveckling. Socialdemokraterna är väldigt otydliga när det gäller att tala om hur vi skall åstadkomma möjligheter till investeringar. Däremot är de väldigt pigga på att driva en politik som leder till inflation, vilket i sin förlängning leder till ökad arbetslöshet och en sämre ställning för oss alla, även kvinnorna. Jag vill även rikta detta till Hans Andersson. Det är oerhört viktigt att Socialdemokraterna och Vänstern förstår att vi måste bli medlemmar i Europeiska unionen om vi skall få ordning på investeringarna i detta land. Klarar vi inte detta kommer vi att få väldiga problem. De jämställdhetsåtgärder som föreslås i detta betänknade gäller alla kvinnor. De gäller inte bara kvinnor i chefsposition. Dessutom handlade inte mitt anförande enbart om kvinnor i chefsposition, utan det handlade om alla kvinnor. Men det finns en del övergripande allmänna synpunkter som gäller för alla människor. Givetvis gäller det för alla i detta land att få en ekonomi som ger en positiv utveckling. Det finns anledning för såväl Berit Andnor som Hans Andersson att tänka på det litet oftare.
Herr talman! Charlotte Cederschiöld visar med sitt svar att det fortfarande saknas insikt om de problem som finns och den verklighet som den överväldigande majoriteten av Sveriges kvinnor lever i. Det är fortfarande lika tomt på konkreta svar på de frågor som jag tog upp. Det är frågor som är av grundläggande betydelse för kvinnorna i det svenska samhället. Det gäller rätten till arbete, rätten till en lön att leva på, rätten till en god vård och omsorg och rätten till kommunal barnomsorg, så att man kan förvärvsarbeta. Det är inte så intressant för Charlotte Cederschiöld, och det perspektivet saknas i de repliker och de anföranden som Charlotte Cederschiöld har här i riksdagen. Sedan till frågan om EU. Jag vill göra en kommentar till Charlotte Cederschiölds frågor i den delen. Jag är helt övertygad om att vi i Sverige oförtrutet måste jobba vidare med jämställdhetsfrågorna, oavsett om vi blir medlemmar i Europeiska unionen eller inte. Jag tror faktiskt inte att Bryssel fixar jämställdhetsfrågorna åt oss här i Sverige.
Herr talman! Berit Andnor borde fundera litet mer på vem det var som drev en politik som ledde till arbetslöshetens stålbad. Vi hade då en finansminister i denna kammare av samma partifärg som Berit Andnor, och som var fullständigt medveten om vart denna politik skulle leda och som också fick alldeles rätt. Vem har ansvaret för den politiken? Faktum är att den avgörande frågan för jämställdhetspolitiken är löneutvecklingen. Det finns t.o.m. svart på vitt. De nordiska jämställdhetsministrarna har samlats och diskuterat vilken fråga som är avgörande, och det är löneutvecklingen man tar fram. Jag tror också att det är riktigt. Det blir ingen ordentlig löneutveckling om man inte får ordning på arbetsmarknaden, dvs. ser till att vi får bort arbetslösheten, satsar på företagande, satsar på det friska och ser till att vi lyckas utveckla det här samhället. Vi kommer inte vidare genom att stå och gnälla och säga att Socialdemokraterna suttit vid regeringsmakten i 50 år och inte lyckats åstadkomma en bättre jämställdhet än den som ni nu har visat upp. Det gäller att se vad vi kan göra framåt och vilka faktorer det är som kommer att förbättra ställningen för kvinnorna i samhället. Det var just det som jag tog upp i mitt anförande.

Herr talman! Den allvarligaste kritik som vi socialdemokrater har mot regeringens jämställdhetsproposition är att helheten saknas. Det som berör människors och kvinnors liv, vardagliga problem, saknas helt och hållet. Vi har framfört detta mycket tydligt i vår motion, så om det kan ingen vara ovetande, Marianne Andersson. I propositionen saknas helt och hållet ett perspektiv utifrån vanliga kvinnors liv. I vanliga kvinnors liv gäller att rätten till arbete är hotad, att rätten att vara sjuk, att få en dräglig ersättning om man blir arbetslös, att kunna leva på sin lön och att få del av god vård och omsorg för sina barn är hotad. Det är den verklighet vi lever i i dag, och det är den som jag i mitt anförande tidigare försökte beskriva, eftersom den så helt saknas i regeringens jämställdhetsproposition. Marianne Andersson säger att det nästan inte går att komma ihåg alla beskyllningar som jag i dag har riktat mot regeringens politik. Nej, det kanske inte går. Men, Marianne Andersson, det saknas ju helt och hållet analyser och funderingar kring vad regeringens förslag innebär för kvinnor. Det senaste exemplet på detta är förslaget om en ny arbetslöshetsförsäkring. Jag kommer inte med några missvisande eller missledande uppgifter i den frågan. Det som saknas är en analys ur ett kvinnoperspektiv. Hade man i regeringspartierna ägnat någon tid åt att göra en sådan analys, hade man sett att detta förslag drabbar de deltidsarbetslösa, att det drabbar kvinnorna hårdast. Men i regeringspartierna lever man inte upp till sina egna förutsatser, som man redogör för i jämställdhetspropositionen, nämligen att alla förslag skall analyseras ur ett kvinnoperspektiv. Det finns ingenting av en sådan analys. Marianne Andersson borde ägna sig åt att föra in kvinnoperspektivet inom de olika politikområdena, inom de områden som har så oerhört stor betydelse för kvinnors ställning i det svenska samhället. Det råder inget tvivel om att tre år med regeringen Bildt har fört jämställdhetsarbetet bakåt. Många av oss trodde att jämställdheten var en gång för alla vunnen. Så var det inte. Vi är många om den insikten. Det är en kamp som måste föras varje dag. De här tre åren med regeringen Bildt har visat att en borgerlig regering med starkt moderat inflytande är den allra största faran för kvinnors ställning i samhället.

Herr talman! Jag delar Marianne Anderssons åsikt att det är den ekonomiska politiken som är avgörande för hur samhället utvecklas och för hur jämställdheten mellan könen kommer att utvecklas. Däremot ställer jag mig inte bakom den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Skiljelinjerna mellan en socialdemokratisk ekonomisk politik och en borgerlig ekonomisk politik har diskuterats tidigare i denna kammare, och skillnaderna är tydliga. När den borgerliga majoriteten tog över 1991 hade vi kommit till rätta med många av de problem som fanns i ekonomin och som Marianne Andersson tidigare beskrev. Det som sedan hände var att vi fick en borgerlig regering som satte upp som högsta mål för sin ekonomiska politik att bekämpa inflationen och som grovt misskötte den mycket positiva utveckling som vi socialdemokrater hade grundlagt. Man vårdade inte det som vi hade uppnått. Helheten saknas, Marianne Andersson, i jämställdhetspropositionen. Marianne Andersson säger att våra mål inte skiljer sig åt. Visst finns sådana skillnader. En sådan är att det för de borgerliga partierna handlar mycket om att i ord försöka beskriva och ange färdriktningar för något som vi kanske är överens om, nämligen ökad jämställdhet mellan könen. Men det är ändå handlingarna som räknas, och jag har i dag försökt visa att under de gångna tre åren, som regeringen inte kan säga att den inte har något ansvar för, har kvinnors ställning i det svenska samhället försvagats. Den har stärkts, säger Marianne Andersson. Inom vilka områden? Kan jag få något litet exempel på ett område där kvinnors ställning har stärkts av den borgerliga regeringens politik? Jag kan inte se något sådant område. Jag kan tvärtom se att kvinnornas ställning har försvagats. Genom den mycket höga arbetslöshet som vi nu har är kvinnors rätt till arbete hotad. Den rätten, Marianne Andersson, är grunden till ett fritt och oberoende liv och för jämställdheten mellan könen. Utan den blir det svårt att uppnå jämställdhet. Också inom en rad andra områden som jag tidigare har nämnt har kvinnors ställning försvagats, och det är det som den här debatten handlar om. Då räcker det inte med förbättringar i lagstiftningen, även om sådana i och för sig kan vara bra.

Herr talman! Vi kristdemokrater betonar ofta vikten av den människosyn som bör utgöra grunden i politiken, i näringslivet och i familjelivet. Det är en människosyn som hämtar sin inspiration i människovärdesprincipen -- alla människors lika värde och varje människas unika värde. Samtidigt är det viktigt att inse att ingen människa är sig själv nog. Det här sättet att se på människan borde vi ta på allvar i jämställdhetsarbetet. Vi människor kompletterar varandra. Män och kvinnor kompletterar varandra i hem, arbetsliv och politik. Men också individerna kompletterar varandra. Kvinnor och män behövs sida vid sida i jämställdhetsarbetet. Personligen använder jag inte uttryck som kvinnofråga, kvinnopolitik osv. För i själva verket handlar det ju nästan alltid om jämställdhetsangelägenheter -- sådant som är viktigt för kvinnor, män och barn. När jag har tagit initiativ till jämställdhetsmotioner har det t.ex. alltid känts naturligt och viktigt att jobba ihop med någon av mina manliga partikamrater. Herr talman! Som kristdemokrat känner jag stor tillfredsställelse över att regeringen har presenterat en samlad jämställdhetsproposition. En mängd angelägna åtgärder på olika områden föreslås, och det gläder mig att utskottet inte sätter käppar i hjulet utan tillstyrker förslagen. Vi kristdemokrater väckte under allmänna motionstiden fyra motioner som behandlas i betänkandet AU17. Vi kan konstatera att många av våra krav väsentligen är tillgodosedda i såväl proposition som betänkande. --Det är ett stort framsteg att JämO:s tillsynsområde nu kommer att omfatta hela arbetsmarknaden. Att arbetsgivaren blir skyldig att iaktta lagens regler även om kollektivavtal har träffats är en viktig förbättring av jämställdhetslagen. Det är en klar fördel att JämO får bättre överblick över hela arbetsmarknaden och därmed större möjligheter att driva på utvecklingen. --JämO får rätt att använda sig även av annan lagstiftning än jämställdhetslagen. Det är rimligt eftersom ett ärende kan innehålla en kombination av brott mot olika lagar och avtal, som t.ex. --JämO får möjlighet att använda sig av ombud. Det kan ibland behövas eftersom det innebär ett omfattande och resurskrävande utredningsarbete att driva ett ärende till domstol. Kravet att JämO bör få uttala sig över hela samhällsområdet har vi dock inte ännu fått förståelse för. Herr talman! Vårt förslag om en särskild utredning om könsneutral arbetsvärdering tillstyrks inte exakt. Men i propositionen sägs att könsneutral arbetsvärdering bör stimuleras. Utskottet förutsätter att uppdraget till Arbetsmiljöfonden även kommer att innefatta frågor om hur metoder med könsneutral arbetsvärdering kan användas för att uppvärdera lönerna i kvinnodominerade låglöneyrken. Med detta låter vi oss nöja i dagsläget. De senaste dagarna har jag konstaterat att också JämO är aktiv med informationsspridning och argumentering för arbetsvärderingssystem. Förhoppningsvis kan den komma till användning på arbetsplatser runt om i vårt land och förbättra för kvinnorna. En sak är säker: synen på olika arbetsuppgifter och deras status behöver förändras. Många yrken som har med barn och vård och omsorg att göra har låg status. Att uppfostra barn ger relativt låg lön, men att uppfostra datorer, dvs programmera, kan ge väldiga löner. Man kan diskutera vilken fostran, vilken inlärning, som är den viktigaste. Arbetsmarknadens könssegregering är också en orsak till löneskillnader. Det måste vara en viktig målsättning att minska den segregeringen. Herr talman! Jag vill nu uppehålla mig något vid behovet av jämställdhetslagstiftning på utbildningsområdet. Utbildningsväsendet har en betydelsefull roll och ett stort ansvar i strävandena mot ett mer jämställt samhälle. Flera åtgärder har satts in som har betydelse för att ändra attityder, öka kunskapen och stimulera till aktiva åtgärder för förändring. Riksdagen antog t.ex. 1992 en ny högskolelag, som bl.a. säger att jämställdhet alltid skall iakttagas i högskolans verksamhet. Jag anser därutöver att universitets och högskoleledningar i lag bör ges ett tydligare ansvar för att främja jämställdheten inom utbildningen och för studenten och dennes situation. Bl.a. borde denna föreskriva att universitetens och högskolornas jämställdhetsplaner skall omfatta studenterna och det som har med utbildning att göra. Det är inte tillfredsställande att ett aktivt arbete med jämställdheten för studenter skall vara beroende av universitets och högskoleledningarnas goda vilja. Herr talman! Vi har i en motion även lyft fram det mycket allvarliga problemet med sexuella trakasserier av studenter, vilket också pekar på behovet av en särskild jämställdhetslagstiftning för studenter. Sexuella trakasserier är ett allvarligt hot mot anställdas och studenters arbetsglädje, trygghet, ekonomi och möjligheter till framgång i arbete respektive studier. Trakasseriernas starka inverkan på de utsatta kvinnornas studiesituation försämrar möjligheterna för kvinnor att studera, forska och göra akademisk karriär. Att förhindra sexuella trakasserier är därför en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna. Utbildningsutskottet betonar även detta i sitt yttrande och understryker att man under inga förhållanden får ha överseende med sexuella trakasserier. Att sexuella trakasserier tyvärr existerar på våra universitet och högskolor vet vi. 1991 genomfördes den första svenska undersökningen om sexuella trakasserier av studenter. Den genomfördes bland kvinnliga studenter på Lantbruksuniversitetet, där så många som 21 % uppgav att de blivit trakasserade. Av de nära 250 kvinnliga studenter vid Stockholms universitet som 1992 svarade på en enkät angav 10 % att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, och vid en undersökning förra året vid Umeå universitet fann man att 15 % blivit sexuellt trakasserade. En samtidig undersökning i Uppsala visade på 7 %. I samtliga dessa undersökningar har man använt sig av JämO:s definition av sexuella trakasserier. Varken utbildningsutskottet eller arbetsmarknadsutskottet anser att det behövs ett särskilt lagrum för studenter att åberopa om de blivit sexuellt trakasserade. Utbildningsutskottet hänvisar bl.a. till de åtgärder som nu planeras och vidtas inom högskolan och på ansvariga myndigheter. Utskottet hyser så stor tilltro till de initiativ som har tagits och den uppmärksamhet som inom högskolan ägnas åt problemen att man menar att syftet med vår motion bör anses vara tillgodosett. Jag måste erkänna att jag inte är lika optimistisk. Herr talman! Jag vill inte förringa betydelsen av ett sådant arbete, men jag vill ändå visa på högskolelagens tillkortakommanden när det gäller att förhindra sexuella trakasserier. Nyligen avstängdes en student från Stockholms universitet sedan han trakasserat sina medstudenter. Det var en s.k. disciplinär åtgärd. Studenten överklagade till kammarrätten och fick rätt, med motiveringen att trakasserierna inte förekommit i undervisningssituationen -- de hade nämligen skett i en hiss. Om annan lagstiftning vore relevant för att t.ex. förhindra sexuella trakasserier behövdes ingen jämställdhetslag, men i arbetslivet är inte en speciell jämställdhetslagstiftning ifrågasatt. Vi beklagar att insikten om behovet inte är lika stor vad gäller utbildningsområdet. Vid universiteten och högskolorna står studenterna i samma beroendeställning till lärare och handledare som de anställda gör till chefer och arbetsledare. Maktobalansen lägger ett stort moraliskt och etiskt ansvar hos den som har makten. Det räcker inte att, som vissa gör, hänvisa till civilrättslig och straffrättslig lagstiftning. Precis som i våra nordiska grannländer, Norge och Finland, måste arbetet för ökad jämställdhet i högskolan ges ett tillfredsställande lagrum för studenterna. Vi kommer fortsättningsvis att försöka skapa en ökad förståelse för detta. Herr talman! I sitt agitatoriska anförande tidigt i debatten kritiserar Berit Andnor regeringen på i stort sett varje möjlig punkt. Inte ens barnomsorgslagen kan få ett erkännande -- det passar inte in i den socialdemokratiska viljan att skapa en falsk myt om att regeringen vill nedrusta den offentliga barnomsorgen. Berit Andnor hävdar att barnomsorgslagen inte betyder någonting när kommunerna får mindre pengar. Var finns de socialdemokratiska pengarna till kommunerna, Berit Andnor? När anser miljarder under den här mandatperioden skall återställas? Svaret är naturligtvis att Socialdemokraterna inte har tillfört en enda krona i någon av sina ekonomiska motioner. Frågan är om vi skall förvänta oss att Socialdemokraterna skall göra det den 10 maj. Berit Andnors kritik av vårdnadsbidraget var naturligtvis förutsägbar. Utifrån den kritiken ber jag henne nämna en förälder som förlorar på vårdnadsbidraget eller som får betala för att ta emot det. Herr talman! Sammantaget är ett bifall till hemställan i AU:s betänkande nr 17 en framgång för det viktiga jämställdhetsarbetet. Jag yrkar därför bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag kan bara konstatera att de borgerliga företrädarna återigen vill förminska mitt deltagande i denna debatt genom att å ena sidan hävda att jag håller förstamajtal, å andra sidan säga att jag är rent agitatorisk. Jag vet inte vad syftet med detta är. Skillnaden kan kanske vara att jag har ett oerhört djupt engagemang i dessa frågor, att jag faktiskt menar allvar och är övertygad om att kvinnors ställning i det svenska samhället har försvagats. Jag är ju inte ensam om den uppfattningen. Den finns styrkt i en rad undersökningar, varav den senaste kom i fredags. Så är det. Vi kan ha olika åsikter om politikens inriktning, men jag blir något förvånad när jag upplever det som att man tycker att agitatoriska tal är något som bör förminskas i debatten. När det gäller vårdnadsbidraget fick jag frågan om jag kunde ge ett enda exempel. Det är klart att jag kan! Det finns inget annat förslag som har lagts fram på senare tid som ger så oerhörda marginaleffekter som just vårdnadsbidraget. För det första vill jag slå fast att det varken är ett rättvist förslag eller ett förslag som ger valfrihet. För det andra kostar det alldeles för mycket och bidrar inte till att fördela samhällets resurser på ett bättre sätt. Om man arbetar halvtid och har en lön på 6 000 kr tjänar man ingenting alls på att arbeta i förhållande till det vårdnadsbidrag som man får. Att arbeta blir ointressant. Om man går upp i tid till 75 % är arbetet värt 750 kr om lönen är 9 000 kr. Detta är de effekter som ett vårdnadsbidrag ger. Undersökningar som har gjorts visar ju att 450 000 av LO:s kvinnor som arbetar deltid, eller heltid med mycket låg lön, inte tjänar någonting alls på att förvärvsarbeta. Det är oerhört märkligt att man vill genomföra förslag som direkt motverkar jämställdheten i arbetslivet. Det gör detta förslag, Det är också märkligt att Rose-Marie Frebran inte har satt sig in i vad ett vårdnadsbidrag egentligen innebär för de kvinnor som är ute i arbetslivet eller vad det innebär för jämställdheten mellan könen och jämställdheten i arbetslivet. Det tycker jag är det minsta man kunde begära.
Herr talman! Berit Andnor och jag har diametralt olika synsätt på vårdnadsbidraget. Det var som jag trodde: Berit Andnor kunde inte nämna någon som skulle få betala för att ta emot vårdnadsbidraget. Hon kunde bara komma med marginaleffekter. Jag upprepar: bara marginaleffekter! Jag skulle vilja veta: På vilket sätt skulle en utbyggnad av föräldraförsäkringen minska marginaleffekterna som vi talar om i det här sammanhanget? I sin kritik av regeringens politik på olika områden framhåller Berit Andnor ständigt att den har försämrat kvinnornas ställning. I förhållande till vad? På vilket sätt är det kvinnorna som bär bördorna av den kris som vi har gått igenom och fortfarande upplever? Och hur kan de göra det på grund av den politik som har förts sedan långt tidigare? Det är inte kvinnorna som bär den bördan. Män och kvinnor bär den tillsammans i vårt land. Relativt sett drabbas kvinnorna inte mer än männen av att en ersättningsnivå sänks med 10 %. Vi bär bördorna tillsammans.
Herr talman! Man kan inte jämföra vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring! Uppbyggnaden av föräldraförsäkringen är en helt annan, och den grundas på inkomstbortfallsprincipen. Genom den utformning som vi har givit föräldraförsäkringen har den blivit en bra och flexibel insats, som tillsammans med en väl utbyggd barnomsorg har lett till den mycket höga förvärvsfrekvens som de svenska kvinnorna har haft och fortfarande har. Jag förordar i dag ingen ytterligare utbyggnad av föräldraförsäkringen av ekonomiska skäl. Men det är en bra reform, som har betytt oerhört mycket både för mäns och kvinnors möjligheter att kombinera förvärvsarbete med hem och barn. Föräldraförsäkringen är ett alldeles utmärkt sätt att lösa frågorna kring barnomsorgen och jämställdheten i arbetslivet. Jag tycker att det är utmärkt att vi nu förhoppningsvis också kommer att kunna införa en pappamånad i föräldraförsäkringen. Det går alltså inte att jämföra vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring! Marginaleffekterna är ju inte ointressanta, Rose Marie Frebran! När man lägger fram förslag är det oerhört viktigt att de analyseras ur ett könsperspektiv, ett kvinnoperspektiv. Man kan lägga det perspektivet på just vårdnadsbidraget. Vi vet att många kvinnor i dag arbetar deltid. För dem kommer det inte att löna sig att arbeta över huvud taget. De skall tvingas tillbaka till spisen! Är det vad som är meningen, Rose-Marie Frebran? Vill ni lösa arbetslöshetsproblemet genom att tvinga kvinnorna tillbaka till spisen? Om det är avsikten med förslaget tycker jag att Rose-Marie Frebran skall tala om det. Och hur skall vårdnadsbidraget finansieras? Den frågan är inte löst ännu. Det handlar om 3,7 miljarder kronor i ett läge då vi har ett underskott på över 200 miljarder! Vi brukar säga att detta är Alf Svenssons dyraste fallskärm. Med det här förslaget om vårdnadsbidrag leder han fallskärmsligan. Jag hoppas verkligen att denna riksdag inte kommer att införa ett bidrag som motverkar jämställdheten mellan könen och jämställdheten i arbetslivet. Det gör det här förslaget. Det är ingenting som gynnar vare sig kvinnor, barn eller män.
Herr talman! Jag tror inte att Berit Andnor och jag kommer närmare varandra i dessa frågor hur länge vi än diskuterar. Det är fullständigt självklart att förslag som det här läggs fram av skäl som valfrihet och rättvisa. Jag ger med ett enda ord ett självklart svar på frågan mot slutet om vår avsikt med förslaget: Nej! Här finns inga dolda avsikter. Det är en så otrolig insinuation att man knappast skulle behöva bemöta den. Berit Andnor nämnde summor. Jag frågade redan i mitt inledningsanförande om det kommer att finnas Barnomsorgslagen får ju nämligen ingen betydelse, enligt Berit Andnor. Den är inte till någon nytta och hjälper inte, eftersom kommunerna har missat dessa pengar. Kommer pengarna att föreslås i socialdemokraternas ekonomiska motion?

Herr talman! Jag lyssnade med ett visst intresse på det senaste replikskiftet om marginaleffekterna. Det finns möjligen en fråga som man skulle kunna ställa till Berit Andnor och be henne svara på. Anser Berit Andnor att marginaleffekterna är störst med vårdnadsbidraget eller med föräldraförsäkringen? Om Berit Andnor ägnar de minuter som jag skall tala åt att räkna litet på saken kommer hon att finna att föräldraförsäkringen har större marginaleffekter än vårdnadsbidraget. Herr talman! Låt mig bekänna att jag tillhör dem som under en ganska lång tid, från 60-talet och en bit in på 80-talet, trodde att det när alla formella skillnader mellan kvinnor och män i samhället hade avskaffats skulle bli en utveckling mot en verklig jämställdhet. I dag är jag övertygad om att jag hade fel på den punkten. Förhållandet mellan kvinnor och män handlar om makt. Vi behöver bara se oss om i samhället för att konstatera att det finns flest män där makten finns. Vi män använder ibland medvetna, men kanske oftare omedvetna, metoder för att behålla makten. Det gör vi i näringslivet, i universitetsvärlden -- som det nyss talades om -- och på många andra områden i samhället. Jag tror att nästan alla har en känsla av att det är manliga värderingar och kontaktnät som dominerar vid bedömningen av människor och meriter. Det leder till en snedrekrytering, men vi kommer inte ifrån att också arbets och ansvarsfördelningen i hemmen har en avgörande betydelse. Det finns många som tycker att vi politiker inte skall lägga oss i detta. Det skall var och en få sköta själv hemma vid köksbordet. Det är principiellt en tilltalande tanke, men det råder inget tvivel om att ansvarsoch arbetsfördelningen i hemmen får återverkningar ute i samhället. Därför är detta inte bara en privatsak, även om det självfallet är någonting som i huvudsak måste lösas helt privat. Jag menar att det krävs en mycket medveten strategi från vår sida för att påverka denna sneda maktfördelning i samhället. Man kan ha några rimliga utgångspunkter för en sådan strategi. En är att den intelligens och förmåga som vi har nytta av i samhället är jämt fördelad mellan kvinnor och män, och alla organisationer mår bra av att det finns både kvinnor och män i dem. Jag tror också att det på ett individuellt plan är nyttigt för oss att ha ett helhetsperspektiv på tillvaron, dvs. att vi arbetar med både produktiva och reproduktiva frågor. Den traditionella arbetsfördelningen har inneburit att männen har sysslat med produktionen, dvs. med arbetslivet, medan kvinnorna har haft ansvaret för reproduktionen. De har i hög grad fortfarande ansvaret för familjen, omvårdnaden och omhändertagandet av unga och gamla. Om man har den utgångspunkt som jag har är det självklart att vi skall eftersträva en lika fördelning av makt och ansvar överallt i samhället. Det finns många som säger att jämställdhet handlar om attityder. Det är naturligtvis alldeles riktigt, men det handlar inte bara om det utan också om kunskap. Det är viktigt att vi lär oss mer om hur män, som jag sade förut, ofta omedvetet behåller sina maktpositioner, om vad som händer i familjen i samband med familjebildningen och om hur det går till i organisationerna. En ung kvinna, Carin Holmberg, presenterade för något år sedan en avhandling vid universitetet i Göteborg. Hon har just försökt studera hur relationer mellan unga män och kvinnor utvecklas. Hon har tittat på unga par innan de har fått barn. Det har varit par som av sig själva och av omvärlden betraktas som jämställda. Hon har ställt sig frågan hur attitydbildningen sker, hur arbetet fördelas och hur samarbetet och ansvarsfördelningen fungar hos dessa unga par. Hon visar hur män har en förmåga att skaffa sig en frihetssfär, ett utrymme för sitt eget liv, på bekostnad av sina fästmör eller unga fruar. Det är oerhört nyttigt med den här typen av kunskaper och att vi håller upp spegeln framför oss och visar hur samhället faktiskt ser ut. Jag tror att vi är många män som kan känna igen oss i denna jämställdhetsspegel, t.ex. i att vi ofta har utnyttjat situationen till att skaffa oss friheter på våra fruars bekostnad. Det är alltså viktigt med kunskap. Därför är det också viktigt att göra verkligheten synlig som den är, inte som vi tror att den är. Om jag går ut och frågar arbetsgivare i Sverige om de tillämpar lönediskriminering mellan kvinnor och män kommer praktiskt taget alla att säga att de inte gör det. De har exakt rättvisa principer. Men när vi går in med mer systematiska metoder och analyserar de skillnader som finns mellan kvinnor och män kan vi konstatera att det också finns oförklarade och omotiverade skillnader. Löneskillnadsutredningen uppskattar att mellan 1 och 8 % av löneskillnaderna har sin grund i ren könsdiskriminering. Därför är det viktigt med statistik och analys. Även om statistik och analys ibland kan låta som trubbiga instrument i jämställdhetsarbetet är de av mycket stor betydelse. Det finns många som säger att vi redan vet allt om detta. Vi är naturligtvis några stycken som säkert -- eftersom vi har läst mycket statistik och fått information från olika håll -- har en hel del kunskaper. Ännu fler har personliga erfarenheter av detta och anser sig därför ha kunskap om det, men det finns många som förnekar dessa personliga erfarenheter och menar att de inte är allmängiltiga. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter att synliggöra verkligheten sådan som den faktiskt är. Den här propositionen innehåller flera förslag med den inriktningen. Viktigast är skärpningen av jämställdhetslagen. Den ålägger arbetsgivarna att kartlägga löneskillnader och också att komma med förslag till vilka åtgärder som skall vidtas för att man skall komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Vi skall i dag inte diskutera likadelningen av föräldraförsäkringen och det som har kallats pappa och mammamånaden i föräldraförsäkringen. Men låt mig ändå, eftersom det hör till denna proposition, understryka betydelsen av detta och uttrycka glädje över att förslaget nu har fått en bred uppbackning också från Socialdemokraterna, som från början aktivt gick ut och sade att detta var en fånig idé. Detta är viktigt för barnen; barnen har rätt till bägge sina föräldrar. Det är viktigt för alla de män som ute på arbetsmarknaden möter motstånd från chefer och arbetskamrater när de vill utnyttja sin rätt att använda föräldraförsäkringen, och det är naturligtvis viktigt för kvinnor. Det finns massor av unga kvinnor i Sverige som har sökt jobb och fått frågan om de har planer på att bilda familj och skaffa barn. Det har kunnat påverka rekryteringssituationen. Samma fråga ställs praktiskt taget aldrig till några unga män. Med pappamånaden kommer vi att få många arbetsgivare att upptäcka det som vi innerst inne vet men inte alltid vill erkänna, nämligen att det inte bara är småbarnsmammor utan också småbarnspappor som har små barn. Vi har också byggt ut barnomsorgsgarantin; det har berörts tidigare. Det är naturligtvis oerhört viktigt som en trygghet för de män och framför allt de kvinnor som vill förvärvsarbeta och klara sin egen försörjning. En barnomsorgsgaranti har diskuterats i många år, men det är nu under denna regerings tid som det har hänt någonting. Socialdemokraterna ägnade sig åt att utreda frågan men kunde aldrig komma fram till några praktiska resultat. Jag är mycket glad över att den här propositionen i allt väsentligt har vunnit gehör. Socialdemokraterna skrev i sin motion att propositionen har många förtjänster. Det är ungefär så mycket beröm man kan få från ett oppositionsparti. De skriver också att den är alltför lättviktig. Det är nog vad en stackars opposition måste dra till med när det inte finns så mycket att tillägga. De socialdemokratiska reservationerna i utskottsbetänkandet tillför i praktiken ingenting. De handlar om att man på ett antal områden vill formulera sig annorlunda. Man föreslår också litet mer pengar på några områden. Det är ju vad oppositionen ofta gör. Efter Göran Perssons salva mot regeringen häromdagen om att vi borde spara mer förstår jag dock att dessa förslag inte längre har någon större aktualitet. Den här propositionen löser naturligtvis inte problemet med den bristande jämställdheten i samhället. Men jag vågar tro, herr talman, att denna proposition och de förslag som den innehåller -- som kommer att vinna kammarens gillande i dag -- innebär att vi tar goda steg på vägen mot en verklig jämställdhet i samhället.
Herr talman! I mångt och mycket är Bengt Westerberg och jag överens. Det är det här som är så betecknande för Bengt Westerbergs sätt att leda debatterna. I ord är det mycket vi är överens om. Men när vi går till handling blir det litet problem. Då skiljer vi oss åt. Jag tycker också att pappamånaden är en viktig del i ett fortsatt arbete för jämställdhet mellan könen. Bengt Westerberg hänvisar till att många unga kvinnor i dag i anställningsintervjuer får frågan om de tänker skaffa barn. Många gånger kanske ett jakande svar leder till att kvinnan inte blir anställd. Den frågan kommer också att ställas om regeringens förslag till att utöka rätten till tjänstledighet, som finns i vårdnadsbidragspropositionen, går igenom. Kanske kommer det att betyda ännu mera för unga kvinnors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Bengt Westerberg säger att den socialdemokratiska reservationen i stort sett inte tillför någonting. Jag skulle i och för sig ha blivit förvånad om han hade sagt någonting annat. Men den allvarligaste invändningen som vi socialdemokrater har mot regeringens proposition är att just helheten saknas. Tidigare, innan Bengt Westerberg hade hunnit till kammaren, redogjorde jag också ganska ingående för den rad av förslag som direkt motverkar jämställdhetsarbetet som denna regering har lagt fram. För att återgå till själva lagstiftningsförslagen, är det bara att konstatera att de förslag som regeringen lägger fram inte är tillräckligt långtgående när det gäller kartläggning och analyser av löneskillnaderna. Här vill man stanna halvvägs och inte ta de steg som krävs för att det verkligen skall hända någonting och för att rejäla förändringar skall komma till stånd när det gäller lönediskrimineringen. Samma sak gäller för begränsningen som man vill enbart skall omfatta företag med över tio anställda och för rätten till skriftlig uppgift i de fall någon upplever sig vara lönediskriminerad. Beträffande anslagsfrågorna kommer JämO:s uppgifter att utökas betydligt i det förslag som läggs fram. Jag tycker att det är rimligt att man också ger JämO förutsättningar att bedriva ett seriöst arbete i enlighet med de nya uppgifter som lämnas i propositionen och betänkandet. Jag vill med bestämdhet hävda att regeringen inte gör det i det här förslaget -- därav den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Låt mig börja med den sistnämnda punkten. Vi tillför JämO ytterligare resurser. Det är bara ett par år sedan JämO tillfördes resurser också av den föregående regeringen. Man kan naturligtvis alltid tillföra en myndighet hur mycket resurser som helst. Men det är ett ganska vanligt oppositionsbeteende att man vill lägga på några miljoner utöver det regeringen gör. Som jag sade tycker jag inte att det här förslaget känns särskilt aktuellt för dagen, mot bakgrund av Göran Perssons missnöje med att vi inte sparar tillräckligt. Det glädjer mig att Berit Andnor tycker att förslaget om pappamånad är bra. Det var synd att Berit Andnor inte kunde gå ut och tillkännage den inställningen när debatten började för ett år sedan. Då var jag ganska ensam i min polemik mot bl.a. Birgitta Dahl, som gick ut och talade om hur dåligt förslaget var. Jag är dock glad över ett Berit Andnor har lyckats påverka sin riksdagsgrupp och i synnerhet Birgitta Dahl att ändra inställning i denna fråga. Jag tror att det är en mycket bra reform. Jag sade att socialdemokraternas reservationer inte tillför någonting. Det sade jag inte för att kritisera. Jag gläds tvärtom över att det finns en betydande enighet mellan oss när det gäller utformningen av jämställdhetspolitiken. Jag vidhåller att reservationerna framför allt gäller formuleringar i besluten. I sak finns det inte mycket att ta fasta på. Berit Andnor nämnde ett par saker. Det gällde bl.a. om man i lagen också skulle ha skrivit in att arbetsgivare skall analysera löneskillander och inte bara kartlägga dem. Det är självklart att en sådan analys skall göras så att man kan föreslå åtgärder. Vi menar att man kanske inte skall skriva in ordet ''analys'' i lagtexten. Det är mycket svårt att i lagtexten fixera vad en analys är och på vilka grunder man skall kunna kritisera en arbetsgivare för att denne inte har analyserat. På den punkten har vi modifierat Löneskillnadsutredningens förslag. Sedan har vi knutit an det här till den lagstiftning som redan finns och som innebär att företag med tio anställda eller fler skall redovisa jämställdhetsplaner. Det var ett förslag som den tidigare regeringen lade fram och som vi accepterade när det kom. Jag kanske kan få fråga Berit Andnor på vilka grunder man i det förslaget stannade vid tio anställda och vad som skulle motivera en annorlunda behandling, i förhållande till den lagstiftning som vi redan har, på just denna punkt. Jag tycker att det är rimligt att följa den lagen. Jag vill dock samtidigt understryka att det finns bestämmelser i lagen som innebär att alla arbetsgivare, även de som har färre än tio anställda, har skyldighet att verka för ökad jämställdhet och mot lönediskriminering. Vi undantar således inte vissa arbetsgivare från dessa skyldigheter, utan vi har bara knutit an till den gamla socialdemokratiska propositionen. Vi tycker att skydligheten att ta fram statistik och redovisa den i jämställdhetsplanen skall gälla företag med tio anställda eller fler.
Herr talman! Jag noterade att Bengt Westerberg inte kommenterade den huvudsakliga invändningen som vi socialdemokrater har haft mot jämställdhetspropositionen, nämligen att den inte ser till helheten. Vår kritik har riktats mot regeringens proposition så till vida att man för en politik inom samhällets andra politikområden som direkt motverkar jämställdheten mellan könen. Det räcker inte att komma med en näringslivsakademi och med förändringar i jämställdhetslagen för att man skall åstadkomma en förbättrad jämställdhet mellan könen. Man måste också se till politiken i dess helhet. Då inställer sig frågan, Bengt Westerberg, om man kan kompromissa om jämställdheten. Kan man den ena dagen lägga fram förslag som för jämställdheten mellan könen långt tillbaka i tiden och sedan den andra dagen lägga fram, i och för sig bra, förslag till förändringar i jämställdhetslagen som ändå måste betecknas vara av mindre omfattning och av mindre genomgripande art? Kan man kompromissa med jämställdheten, Bengt Westerberg? Kan man kompromissa så att man lägger fram förslag om vårdnadsbidrag? Jag tror att Bengt Westerberg och jag är överens om att det förslaget direkt motverkar jämställdheten mellan könen. Det är detta som är intressant. Som jämställdhetsminister säger Bengt Westerberg mycket bra och vackra saker. Det är jag den första att säga. Men när det gäller att gå till handling är det bara att konstatera att Bengt Westerberg sitter i en fyrpartiregering som domineras av Moderaterna. Därav följer en politik som direkt motverkar många kvinnors förutsättningar att leva ett jämställt liv. Det gäller rätten till ett arbete, rätten att ha en lön som man kan leva på, rätten till god vård och omsorg och rätten till en fungerande barnomsorg. Det gäller också a-kassan och anställningstryggheten. Man kan egentligen fortsätta hur länge som helst med den här uppräkningen. Det är ett förslag som har sin yttersta udd riktad mot kvinnorna. Om man ägnar litet tid åt att diskutera dessa förslag -- t.ex. förslaget om förändring av a-kassan -- kan man konstatera att de slår hårdast mot kvinnorna. Kan man då, Bengt Westerberg, kompromissa med jämställdheten? Jag kan det inte. Frågan är om Bengt Westerberg kan det. Tydligen är det så.
Herr talman! Jag vill först få till protokollet noterat att Berit Andnor inte har svarat på min fråga om marginaleffekter med vårdnadsbidrag respektive föräldraförsäkring. Jag förstår det. Det hade varit ett för Berit Andnors vidkommande ganska pinsamt svar. Socialdemokraterna kan inte bestämma sig riktigt när det gäller kritiken mot vårdnadsbidraget. I den motion som ni har lagt fram om jämställdheten påstår ni både att vårdnadsbidrag leder till att man inte har råd att arbeta och att man inte har råd att vara hemma. Ni får bestämma er för vilken argumentation ni skall använda i denna debatt. Självfallet kan man inte kompromissa om jämställdheten. Jämställdheten är en utomordentligt viktig värdering som skall genomsyra allt vårt arbete på alla områden, och det gör den också. Låt mig ta upp det ämne som Berit Andnor tycker att jag undviker och som var uppe i flera tidigare replikskiften, nämligen frågan om jobben. Jag delar naturligtvis Berit Andnors uppfattning att det är avgörande för kvinnor liksom för män att det finns jobb i samhället och att vi kan motverka arbetslösheten. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna i regeringen är överens om att de nya jobben på 90-talet måste skapas i den privata sektorn. Historiskt kan vi se att socialdemokraterna under hela efterkrigstiden inte netto lyckades skapa några jobb i den privata sektorn. Hela sysselsättningsökningen har skapats i den offentliga sektorn. Jag är inte emot den sysselsättningsökningen. Den är på många sätt bra för t.ex. jämställdheten. Den är en viktig service för kvinnorna, och den har gett jobb åt många kvinnor. Men nu står vi inför en ny uppgift. Denna uppgift kan vi bara lösa om vi lyckas skapa rimliga villkor för nya småföretag. Där har socialdemokraterna inte ett enda förslag. Vi har mängder av förslag. De syftar allmänt till en expansion av företagsamheten och för att skapa bättre villkor för män och för kvinnor.

Herr talman! Låt mig upprepa att det inte är någon arbetsgivare, inte heller de med färre än tio anställda, som är befriade från kraven på att främja jämställdhet. Det finns generella krav som omfattar alla arbetsgivare. Lönediskrimineringsförbudet gäller likaså alla arbetsgivare. Men frågan är vilka som skall lägga fram en jämställdhetsplan och i denna redovisa kartläggningen av löneskillnader och de åtgärder som skall vidtas. Vi har valt att gå på samma gräns som socialdemokraterna tidigare gjorde när kraven på jämställdhetsplan infördes. Vi tycker att den är rimlig. Det finns också särskilda hänsyn till enskilda, deras krav på integritet osv., som gör att ju mindre företagen är desto svårare blir det att ta dessa hänsyn. Jag tycker att det talar för att den gräns vi har valt är rimlig. Hans Andersson ställde också frågor om vilka effekter annan lagstiftning kan ha. Låt mig säga följande om lagen om anställningskydd. Innebörden av undantagskretsen är att arbetsgivaren får undanta två personer som enligt arbetsgivarens bedömning behövs för att företaget skall kunna fortleva. Det är inte så att arbetsgivaren får plocka ut två personer som arbetsgivaren vill bli av med. Jag har svårt att se att denna möjlighet för arbetsgivare -- som är betydelsefull för de små arbetsgivarna -- skulle kunna användas för att diskriminera kvinnor. Det är två personer som behövs i företaget som får undantas. I övrigt gäller de vanliga turordningsreglerna. Det är de som utgör skyddet för de enskilda kvinnorna. Där har det i praktiken inte skett några förändringar. De komplikationer Hans Andersson talar om tror jag inte existerar på denna punkt.

Herr talman! Hans Andersson har uppfattat situationen helt rätt. Det är bl.a. hänsynen till enskildas integritet som ligger bakom. Tanken är inte att utåt redovisa löner för varje enskild person. Redovisningen skall ske för varje grupp. Jag håller med om att det inte går att avgöra om gränsen skall gälla företag med åtta, tio eller tolv anställda. Tio är naturligtvis en godtycklig gräns. Men jag tycker inte att det var ett så dåligt beslut som den gamla socialdemokratiska regeringen föreslog och vi accepterade. Jag tycker att det är rimligt med en gräns på tio anställda i företagen. Jag vill en tredje gång understryka att innebörden av denna begränsning är inte att de företag som har färre än tio anställda inte behöver bry sig om frågan om löner och ojämlikhet mellan kvinnor och män. De är också ålagda enligt jämställdhetslagen att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Förbudet mot lönediskriminering gäller där som i andra företag. Vi undantar inte företag från denna skyldighet, utan det enda de undantas från är skyldigheten att göra en kartläggning och att lägga fram en jämställdhetsplan. Det är viktigt att understryka detta. Vidare hade Hans Andersson en fråga om åtgärder för att främja en neutral arbetsvärdering. Jag delar helt och hållet uppfattningen att det är angeläget att åtgärder vidtas. I propositionen nämns att Arbetsmiljöinstitutet skall få i uppdrag att bedriva en sådan forskning i större utsträckning än tidigare. Jag tror faktiskt att regeringen redan i morgon kommer att fatta ett beslut om ett sådant uppdrag till Arbetsmiljöinstitutet. Saken är på gång. På denna punkt råder såvitt jag kan utläsa av utskottsbetänkandet och reservationerna egentligen total enighet, även om det finns nyanser i skrivningarna. Men frågan är viktig. Regeringen har också i propositionen ganska utförligt skrivit hur vi i regeringen tycker att arbetsvärdering skall gå till och vad den skall omfatta. Det har vi gjort till ledning för den fortsatta tillämpningen både när man skall fortsätta utreda och forska på detta område och när man förhoppningsvis kommer att få ett antal rättsfall där arbetsvärdering kan komma till utnyttjande för att pröva när lönediskriminering föreligger. Den nya JämO har ställt i utsikt att hon kommer att försöka driva ett antal sådana fall till Arbetsdomstolen så småningom. Jag hoppas det kommer att bli fallet. Hittills har vi nämligen inte fått prövat i domstol de skärpningar av jämställdhetslagen som skedde redan för några år sedan. Det är angeläget att vi får det prövat så snart som möjligt.

Herr talman! Under de minuter som jag har till förfogande tänker jag lyfta fram två frågor. De gäller dels åtgärder för invandrarkvinnorna på arbetsmarknaden, dels grupptalan i domstol. När jag läser utskottets svar på motionskraven om åtgärder för invandrarkvinnor, känner jag återigen missnöje över att man inte anser att de olika departementen inom deras sakområden skall ta det fulla ansvaret för invandrarna. I stället hänvisar man till Invandrarverket. Risken är därmed stor för ännu en utredning och kanske något seminarium. Men det för inte frågorna så värst långt framåt. Utbildning skall naturligtvis Utbildningsdepartementet ta ansvar för, exempelvis svenskundervisningen. Socialdepartementet skall ta ansvar bl.a. för introduktionen till det svenska samhället och för studieekonomin. Arbetsmarknadsdepartementet skall ta ansvar för åtgärder på arbetsmarknaden och Justitiedepartementet skall ta ansvar för diskrimineringen i arbetslivet. Invandrarkvinnor är i väldigt stor utsträckning de som befinner sig allra längst ned på samhällstrappan när det gäller arbetsmöjligheter, påverkansmöjligheter och löner. Det är väldokumenterat i dag. De har de mest slitsamma jobben, de lägsta lönerna och de sämsta möjligheterna att avancera på jobbet. Det finns redan en mängd rapporter att utgå från. Bara en genomgång av det material som kom fram under de seminarier som Nordiska rådet har hållit under åren 1987, 1988, 1990 och 1991 om invandrarkvinnor i Norden visar att det finns tillräckligt med material för att starta ett konkret arbete inom de olika departementen. Nordiska rådets seminarier har handlat om sociala kontaktnät och föreningsliv, om arbete och utbildning och om hinder och möjligheter. Men att det bollas över till Invandrarverket och att man förlitar sig till att Invandrarverket skall ta tag i dessa frågor gör att frågorna hela tiden hamnar mellan två stolar. Socialdemokraternas reservation i det avseendet i detta betänkande är naturligtvis behjärtansvärd. Den rör sig inom ett specifikt område. Naturligtvis ställer jag mig bakom den reservationen. Men jag anser att utredningar skall göras inom varje departementsområde och med samordning, just för att ta till vara den forskning och naturligtvis de erfarenheter som redan finns. Det skall ske i samverkan med dem det gäller, nämligen invandrarkvinnorna. Jag tänker nämna några ord om grupptalan i domstol. Även den frågan är gammal från utredningssynpunkt. Ett beslut om en bred utredning fattades i juni 1991. Av kommittédirektivet kan man finna att det skall handla om en mycket bred utredning om arbetsrätt, hyresrätt och konsumenträtt. Frågor inom miljöområdet och inom diskrimineringsområdet skall också utredas. Under dagen har jag försökt få klarhet i om det är detta kommittédirektiv som gäller i dag och om det är den utredning som då tillsattes som fortfarande arbetar, men jag har inte lyckat få tag på utredaren -- jag ser nu att det nickas och att det alltså är den utredningen. I propositionen nämns inte något annat än grupptalan i diskrimineringstvister. Men Nordiska rådet har ju under ett antal år fört fram frågan om grupptalan i konsumentfrågor. Vid ett par tillfällen har Nordiska rådet även fört fram och riktat rekommendationer till de nordiska ländernas regeringar om att åstadkomma resultat när det gäller möjligheter till grupptalan i domstol. Alla de områden som nämns i kommittédirektivet är mycket viktiga från jämställdhetssynpunkt. Det är viktigt att en sådan möjlighet kommer till stånd och att det riktas uppmärksamhet mot utredningen samt att den resulterar i en konkret lagstiftning. Det kommer ju att bli ett viktigt redskap i det fortsatta arbetet för jämställdhet i samhället. I USA, i en del delstater där det finns möjlighet att föra grupptalan i domstol, har grupper av kvinnor använt den för att kommma åt pornografialster. De har gått till domstol och hävdat att sådant alster motarbetar jämställdhetsarbetet i samhället och att det är förnedrande för kvinnor som grupp. Herr talman! Jag har inga andra yrkanden än Hans
Herr talman! Jag blev litet förvånad när Berith Eriksson sade att hon inte var nöjd med utskottets behandling av Vänsterpartiets motion och att hon var rädd att den bara skulle utmynna i projekt och vidare utredning. Hon var vidare rädd för att utredningarna inte skulle leda till något. Det är egendomligt med tanke på att det är precis en utredning som Vänsterpartiet föreslår. Från utskottets sida har vi svarat att det pågår en översyn av invandrarpolitiken. Naturligtvis är det viktigt att man i den också tar upp invandrarkvinnornas situation, precis som vi har framhållit att man bör synliggöra kvinnorna i alla andra sammanhang, t.ex. bland de handikappade. Detta framhålls också i propositionen. Från utskottets sida utgår vi från att utredningen beaktar vilka åtgärder som man behöver vidta för denna grupp. Det betyder inte att vi menar att det skall utmynna i något annat. Helt klart är invandrarkvinnorna en speciellt utsatt grupp på många områden. De blir verkligen utbrända och har en besvärlig situation, jämfört med många svenska kvinnor, när de dubbelarbetar. Jag tror mycket på grupptalan, något som också propositionen anförs nu att man har gett Grupptalarutredningen ytterligare förlängd tid till årets slut för att se över frågan om grupptalan på jämställdhetsområdet. Jag tror att det i könsdiskrimineringstvister är särskilt viktigt att slippa schavottera. Det är kanske viktigare än när man som konsument vill föra sin talan. Tyvärr utsätts de kvinnor som klagar för ytterligare trakasserier på arbetsplatserna. Därför skulle grupptalan vara en utmärkt metod.
Herr talman! Om Isa Halvarsson lyssnade på mitt anförande hade hon funnit att det inte är utredningen som jag är emot. Däremot ifrågasätter jag att utredningen skall skötas av Invandrarverket eller sakdepartementen. Vi begär ju i andra sammanhang att departementen skall ta det fulla ansvaret för invandrarfrågorna. Vi har påpekat att med den ordning som i dag råder, att departementen förlitar sig på Invandrarverket, hamnar frågorna ofta mellan två stolar. Det resulterar i utredningar och några seminarier, men man kommer inte fram till konkreta åtgärder. Jag är glad över att ha fått denna extra uppmärksamhet när det gäller grupptalan och att Isa Halvarsson delar min uppfattning.

Herr talman! Under dagens debatt och i betänkandet om jämställdhet förs många frågor fram, där man ser hur ojämlikt vårt samhälle fortfarande är och hur kvinnor på många områden befinner sig i ett underläge gentemot männen. Men det finns ett område där vi kvinnor leder stort, nämligen överlevnad. Kvinnorna i Sverige blir äldre än männen. Av vårt lands 1,5 miljoner pensionärer är en större andel kvinnor än män. Mönstret går igen i många länder. Vi vet att mycket av det av alla partier omhuldade frivilliga arbetet i vårt land inte skulle kunna utföras utan just kvinnor. Det är de som bär upp arbetet i Röda korset, Rädda barnen, PRO, Väntjänst, och yngre pensionärer hjälper äldre osv. Men vi vet också att kvinnor som har lyckats överleva får väldigt olika villkor. Klasskillnaderna mellan äldre kvinnor är stora. De som har levt ett bra liv, dvs. de som är högutbildade och har haft rika resurser, får det i regel bra även på äldre dar, medan de som under unga år har fått slita hårt ofta får sämre hälsa och sämre möjligheter att ta för sig när de blir äldre. Vi i Vänsterpartiet menar därför att det är en stor brist i propositionen och betänkandet att frågan om äldre kvinnors villkor inte alls har belysts. Vi har därför tagit upp detta i vår motion, men tyvärr inte fått så stort gehör för det. Olika utredningar har visat hur äldre kvinnor inom exempelvis hemtjänsten i mindre utsträckning än männen får den hjälp de behöver. Det har visat sig att kvinnor inte alls på samma sätt har kunnat få den hjälp som de faktiskt behöver och att många kvinnor också av ekonomiska skäl har tackat nej till hjälp. Detta ser vi som en stor brist och menar att frågorna skulle behöva belysas på ett helt annat sätt. I undersökningarna från Äldrecentrum, SKTF och en rad andra organisationer har dessa frågor belysts med stort allvar. Jag menar att frågorna inte har tagits på allvar vid arbetsmarknadsutskottets behandling. Anhöriga som har fått ge sin uppfattning om hur de ser på vården av de äldre har uttryckt en stark oro. De menar att resurserna för de äldre faktiskt har minskat och att deras oro för att de äldre inte skall få den vård som de behöver är befogad. Vänsterpartiet vill därför peka på just denna motion. Jag vill fråga regeringspartierna av vilken anledning man inte vill lyfta fram och titta närmare på den här gruppen. I socialutskottets behandling av frågan understryker man att om dessa farhågor är besannade är man beredd att ge frågan större uppmärksamhet. Men, kära vänner, det finns ju belagt genom undersökningar att detta är fallet. Jag förstår därför inte varför de borgerliga partierna inte vill titta närmare på frågan. Jag vill också ställa en fråga till socialdemokraterna. När frågan behandlades i socialutskottet fick vi stöd av socialdemokraterna. Såvitt jag förstår har ni socialdemokrater själva tagit upp liknande tankegångar i en annan motion, men inte just i jämställdhetsmotionen. Varför stöder ni inte motionen? Eller är det så att ni vid omröstningen kommer att stödja vårt krav? Jag vill instämma i Vänsterpartiets alla yrkanden i betänkandet och i den meningsyttring som Hans Andersson har framfört. Men jag vill särskilt yrka bifall till mom. 43 på denna punkt. Herr talman! Slutligen vill jag bara återgå till ämnet sexuella trakasserier, särskilt inom utbildningsväsendet. I en tidigare diskussion uppfattade jag att Rose-Marie Frebran gav starkt stöd för våra krav. Vi anser att sexuella trakasserier inom utbildningsväsendet på precis samma sätt som i arbetslivet borde omfattas av jämställdhetslagen. Utskottet har också gjort en stark skrivning om detta men däremot inte bifallit vårt krav. Jag vill uttrycka förhoppningen att Rose-Marie Frebran och kds, som har uttryckt sitt stöd för våra krav, också stödjer oss när vi kommer till omröstning. Herr talman! Jag yrkar också bifall till vår meningsyttring till mom. 36.

Herr talman! Jag vill bara upplysa Eva Zetterberg om att vi socialdemokrater i vår motion har tagit upp just de aspekter som Eva Zetterberg tog upp. De finns också med i en av våra reservationer, reservation nr 3, som avser den utredning som skall tillsättas om den ekonomiska maktens fördelning, där vi just tar upp att vi tycker att den skall breddas till att omfatta även frågan om hur samhällets resurser fördelas mellan kvinnor och män. Precis som Eva Zetterberg säger vet vi genom en rad olika undersökningar att just de äldre kvinnorna tillhör den grupp som inte får sina behov tillgodosedda på det sätt som de skulle behöva. Vi tycker alltså att den utredning som regeringen nu förutskickat även skall omfatta frågan om hur samhällets resurser är fördelade. Jag har i mitt tidigare inlägg inte yrkat bifall i denna fråga, eftersom avsikten var att förenkla hanteringen litet längre fram. Men den finns noga redogjord, och vi står naturligtvis bakom reservation nr 3.
Herr talman! Jag tackar för inlägget från Berit Andnor. Det är bra att vi är överens. Jag har uppfattat att vi har varit överens i sak tidigare när vi har diskuterat detta. När denna fråga behandlades i socialutskottet, förelåg en reservation från Socialdemokraterna, som gällde just frågan om äldre kvinnor. Men jag tycker inte att det vi nu talar om har lyfts fram tillräckligt tydligt i reservationen. Därför efterlyste jag ett klargörande från Socialdemokraterna. Men det är bra att vi är överens om behovet av att tydliggöra just att äldre kvinnor inte får de resurser som de behöver.
Herr talman! I sin motion skriver Vänsterpartiet att det är viktigt att inte äldre kvinnor glöms bort när man diskuterar jämställdhet och människor med funktionshinder. Jag anser att det är angeläget att kunna diskutera människor med funktionshinder utan att genast tänka på äldre. Vi måste lyfta fram de kvinnor som har varit funktionshindrade hela livet. Det har aldrig tidigare gjorts några utredningar, där man har skilt på män och kvinnor i den situationen. Just nu pågår ett arbete för att belysa dessa handikappade kvinnors situation. Jag vill dock på inte sätt ha sagt att man skall nonchalera situationen för äldre kvinnor, som är funktionshindrade på grund av sin ålder. Över huvud taget ser vi att kvinnor diskrimineras hela livet, inte minst inom hälsovården. Utskottet skriver också att det är viktigt att studera hur kvinnor bemöts av hälso och sjukvården. Kvinnor får sämre och felaktiga mediciner samt felaktig docering. De får sämre timtider när det gäller hemhjälp. Allt detta kan vi konstatera, och det är viktigt att lyfta fram det. Folkhälsoinstitutet håller på med en stor undersökning om kvinnans situation i livscykeln. Där kommer även den äldre kvinnans situation fram. Självklart skall resultatet begrundas. Däremot har vi inte velat tillstyrka motionskravet. Men det är naturligtvis en viktig fråga.
Herr talman! Till Isa Halvarsson vill jag säga att man självklart måste se närmare på hur funktionshindrade kvinnor har det och hur man kan förbättra deras situation. Därom är vi helt överens. Vi behöver alltså inte diskutera den frågan mera, utan det gäller att vidta åtgärder. Vad jag ville lyfta fram var just frågan om äldre kvinnor med funktionshinder men också utan funtionshinder. Om Isa Halvarsson och de borgerliga partierna anser att dessa kvinnor utgör en eftersatt grupp och att äldre kvinnor får sämre service än män, borde det väl vara en självklarhet att man studerar det problemet och föreslår åtgärder. Men så är inte fallet. Jag vill därför åter fråga Isa Halvarsson: Tvivlar ni på dessa undersökningar från Äldrecentrum, SKTF och andra instanser? Man visar ju klart och tydligt med ren statistik att äldre kvinnors andel av hemtjänst har minskat. Många anser sig inte ha råd med hemtjänst. Det har minskat över året. Jag vet att arbetsmarknadsutskottet och socialutskottet är medvetna om problemet, men arbetsmarknadsutskottet uttrycker sig mycket märkligt när man skriver: Om situationen är den att äldre kvinnor erhåller sämre service än äldre män, bör detta problem enligt utskottet uppmärksammas. När man läser detta, kan man inte komma till annan slutsats än att ni anser att det inte finns belägg för denna skillnad. Hur skall man då ta reda på det, Isa Halvarsson?
Herr talman! Det som Eva Zetterström läste upp var ett referat av vad socialutskottet har skrivit. Arbetsmarknadsutskottet har i och för sig anslutit sig till socialutskottets bedömning att riksdagen i denna fråga inte behöver ta några initiativ. Men inom socialpolitiken i kommunerna, där det handlar om enskilda personer, måste man vara medveten om detta. Vi har alltså inte funnit att riksdagen behöver göra någon insats.
Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet säger att man ansluter sig till socialutskottets bedömning. Detta uppfattar jag som att arbetsmarknadsutskottet har precis samma uppfattning i frågan som socialutskottet. Det var därför jag citerade detta såsom arbetsmarknadsutskottets bedömning. Det är bra att man är uppmärksam och intresserad av frågan, men det räcker inte, Isa Halvarsson. Man måste ge tydliga signaler om att man vill ha ett underlag. Det har inte bara Vänsterpartiet utan samtliga partier fått från instanser som arbetar med äldre människors behov och ser var det finns luckor och var det har uppstått försämringar. Vi vet att hemtjänsten har fått skära ner betydligt för alla. Det har skett stora försämringar på det området. Men det är helt uppenbart att äldre kvinnor har drabbats mer än äldre män. Då räcker det inte med att säga att man är oroad, utan då måste man gå vidare.

Herr talman! Ny demokrati har under hela mandatperioden anvisat större besparingar än något annat parti och i ord och handling försökt att göra besparingar i många budgetposter, i de flesta fall utan att få något stöd av vare sig regering eller opposition. Detta gäller även beträffande det generella anställningsstödet. Min fråga till politiker i alla läger är: Har ni inte något budgetansvar? Vi lånar i dag 190 000 kr per minut varje dag, dag ut och dag in. Efter en näst intill mördande kritik, inte minst från Socialdemokraterna och på några få dagar skriva ''välgenomtänkta'' lagar gällande för GAS. Nu har det visat sig efter en massiv kritik att den lag som riksdagen beslöt om i december måste ändras, därför att den inte kommer att fungera. Detta har nu skett genom ett utskottsinitiativ. Vi kan bara konstatera att vi, trots det helrenoverade förslaget som vi kritiserade i december i fjol, fortfarande har rätt i vår kritik: GAS leder till minskade kostnader för företag som ändå är framgångsrika och nyanställer. GAS går till företag som ändå nyanställer på grund av ökad orderingång. GAS är en statlig gåva -- utan urskiljning -- till näringslivet. GAS kan lätt missbrukas. Ett framgångsrikt företag kan t.ex. knycka kvalificerad arbetskraft från ett företag som går knackigt och dessutom betala mindre för honom/henne. Skulle det ''knackiga'' företaget ersättningsanställa, blir det ingen rabatt på socialavgifterna. GAS har ingen inriktning mot unga arbetssökande. Inget sägs om några åldersgränser. GAS ställer inte heller några krav på att man måste vara arbetslös. GAS definierar inte vad verksamhetverksamhetsgren eller intressegemenskap innebär. Återigen något som är lätt att missbruka. GAS kan lätt missbrukas av företag som snabbt omsätter personal. Spärregeln hinner inte slå till. Den nya GAS-lagen är ett teoretiskt hastverk och har ingen förankring i verkligheten. Den är ihålig och uppmuntrar snarare till missbruksförsök än till stimulans. För att ha rätt till GAS måste anställningen vara i minst sex månader. Kombinerar man detta med rekryteringsstödet, som gäller i högst sex månader, behöver därför lönekostnaden för 1994 inte bli så hög för dem som tas in. Även om tanken med GAS var att tidigarelägga anställningar och minska behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, finns det ingen garanti för att de som anställs med stöd får stanna kvar. I stället kan det bli ett betydligt billigare sätt att tillgodose behovet av arbetskraft jämfört med vad det skulle kosta om företagen anställde på normalt vis. Ungdomarna måste enligt vår mening prioriteras och ges en rimlig chans att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Som jag tidigare har framfört saknar förslaget inriktning mot de unga arbetssökande -- de som inget hellre vill än få ett arbete. I vår motion om inriktningen av den ekonomiska politiken har vi förslag som på ett rättvist och effektivt sätt snabbt leder till att fler människor, och då särskilt ungdomar, får arbete. De nya jobben skapas inte i etablissemanget utan i de nya företagen. Det är kanske inte i första hand fler anställda Sverige behöver utan fler entreprenörer och företagare. Redan när förslaget om det generella anställningsstödet lades fram hösten 1993 ansåg jag att man starkt kunde ifrågasätta om regeringens syfte kunde nås, dvs. att uppmuntra till tidigareläggning av anställningar och att ersätta övertidsarbete med vanliga arbeten. Man kunde befara att lagen i stället skulle minska kostnaderna för företag som ändå är framgångsrika och som kan nyanställa. Företag som går bra skulle få skattesubventioner som uppenbarligen skulle medverka till konkurrenssnedvridning. Dessutom är det lagtekniskt mycket svårt att konstruera ett generellt anställningsstöd som är praktiskt hanterbart, som når sitt syfte och som dessutom ger en godtagbar möjlighet till kontroll. Den nu aktualiserade lagändringen visar att mina farhågor har besannats. Utskottsmajoritetens förslag innebär att lagen blir ännu generösare gentemot framgångsrika företagare. Till sist kan jag konstatera att det, i framtiden när riksdagen fattar stora genomgripande beslut, vore klokt om förslagen var mera genomarbetade och förankrade hos berörda grupper. Endast vi har motsatt oss detta felaktiga förslag. Endast vi har, trots ett massivt motstånd i medier och från politiker, pekat på sakfelen när det gäller GAS. Nu är det bara så att vi inte får ha rätt i en demokratiskt sammansatt församling. Det enda som gäller är blockpolitiken. Politikerna måste tydligen vänta på att verkligheten visar att Ny demokrati hade rätt -- verkligheten är nämligen de övriga politiska partiernas värsta fiende. Då först kommer de med svansen mellan benen och försöker komma till rätta med sina fel. Då ställer inte pressen och medierna upp och påtalar misstagen. Detta utskottsinitiativ visar att man nu försöker släta över ett misslyckat beslut. Slutligen yrkar jag bifall till min reservation i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Vi har under de fyra fem senaste åren upplevt en mycket svår period -- svårigheter från 80-talets slut som har accelererat så sent som fram till för några veckor sedan. Under tiden har regeringen och riksdagen här verkat för att nya åtgärder sätts in i syfte att hjälpa de människor som blir utan arbete till en meningsfull sysselsättning. Det gäller då en lång rad åtgärder -- ungdomspraktik, ALU-projekt, rekryteringsstöd och justeringar i arbetsrätten. Nu senast handlar det om det generella anställningsstödet, GAS. I november behandlade vi i arbetsmarknadsutskottet föreliggande förslag i regeringspropositionen. Till en början fanns det många motståndare. Först var socialdemokraterna negativa. Men under beredningens gång och efter en del justeringar anslöt man sig och gav sitt stöd för just GAS. Vänsterpartiet hade både då och, faktiskt, ännu tidigare haft sympatier i det här sammanhanget. Det gjorde att det i slutändan bara var Ny demokrati som var emot den här formen av stöd. Vad som nu händer är att det sker några justeringar i lagen om generellt anställningsstöd. När det här instrumentet väl var sjösatt visade det sig nämligen att det fanns oformligheter som resulterade i en orättvisa. Oavsett vad man tycker om grundkonceptet kan det knappast vara fel att den lagstiftande församlingen när det gäller lagstiftningen i det här aktuella ärendendet rättar till det som uppenbarligen är fel och som ingen ens i sinnevärlden hade tänkt skulle få sådana här effekter. Egentligen finns det väl därmed endast lovvärda saker att säga om denna justering. Laila Strid-Jansson har här en ganska rejäl drapa om varför Ny demokrati tycker illa om ett generellt arbetsmarknadsstöd. Egentligen är jag litet överraskad. Ny demokrati har ju ofta talat om att man skall akta sig för det som är selektivt och byråkratiskt. I stället skall man välja det som är enklare. Vidare skall man akta sig för att dela ut pengar, eftersom det inte är bra att göra det. Men sedan har vi fått stöd här för rätten till en reducering av arbetsgivaravgifterna -- de hemska skatterna, som Nydemokraterna ofta hellre säger. Herr talman! Jag vill tillbakavisa gjorda påståenden här. Man säger att det saknas krav. Nej, så är det inte. Det finns visst krav. Det kan gälla nettoanställningar. Ett krav är att nyanställning skall ske i år. Laila Strid-Jansson varnar för missbruk. Ja, en sådan varning kan vara berättigad. Men det gäller då alla stödformer. Man kan ju råka ut för att någon missbrukar det här systemet. Men man kan undra om särskilt de som ofta talar om missbruk har speciell erfarenhet i ämnet. Vidare skulle det saknas en förankring här. Alla dessa påståenden är något av floskler i efterhand. Jag tar dem därför inte särskilt allvarligt. Det viktiga är att det här instrumentet har visat sig ha effekter. Arbetsförmedlingarna, länsarbetsnämnderna och Arbetsmarknadsstyrelsen finner att det rör sig om ett bra verktyg när det gäller att stimulera till nyanställningar. Problemet finns ju att alltför många fortfarande saknar arbete. Dessutom finns problemet med alldeles för mycket övertid. Men nu börjar detta ge effekt. Det nyanställs. Man talar numera inte bara om hundratalet nyanställningar per dag utan också om tusentalet nyanställningar. Varje vardag nyanställs nämligen väldigt många människor i Sverige. Jag är så naiv att jag tror att det generella anställningsstödet, GAS, också är ett verksamt verktyg när det gäller att stimulera och att snabbt få loss lediga platser så att människor får jobb. Herr talman! Jag har bara ett yrkande. Jag yrkar nämligen bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23.
Herr talman! Till Elver Jonsson vill jag säga att det är väldigt bra att det blir nyanställningar. Sådana välkomnar jag verkligen. Vad vi kritiserar när det gäller ett generellt anställningsstöd är att bidrag utgår till företag utan urskillning. Företag som går bra kommer alltså att få extra stora vinster. De skulle ju i alla fall nyanställa. Således blir det här ännu fördelaktigare för företag av detta slag. Med det jättestora budgetunderskott som Sverige har i dag har vi inte råd att urskillningslöst hälla pengar över storföretagen. Vi tycker att det är en felaktig politik. Vidare leder detta till en konkurrenssnedvridning. Ingenting säger att det här leder till varaktiga jobb. Dessutom är det lätt att missbruka systemet. Lagtekniskt är det också svårt att konstruera ett generellt stöd som är praktiskt hanterbart, som når sitt syfte och som ger en möjlighet till kontroll. I stället skall man väl stödja de företag som verkligen behöver hjälp. Det skall inte vara generellt stöd till alla. Vi är väldigt kritiska till alla bidrag -- i det avseendet kan man ju verkligen tala om inflation. I stället skall man satsa på att få ett bra företagsklimat i Sverige med låga räntor och med möjligheter att låna pengar. Dessutom skall man stödja de företag som verkligen är i behov av hjälp. Man skall alltså inte stödja de företag som bara vill utnyttja systemet.

Herr talman! I sak hade Laila Strid-Jansson inte något nytt att komma med. Därför skulle jag ha kunnat avstå från denna replik. Men jag vill tillbakavisa hennes vulgära beskrivning av detta fina arbetsmarknadspolitiska instrument. Laila Strid-Jansson talar om att det hälls ut pengar. Men det är direkt felaktigt. Det hälls nämligen inte ut några pengar här. I stället handlar det om en reduktion av arbetsgivaravgiften. Vidare talar Laila Strid-Jansson om bidrag utan urskillning. Det är också ett felaktigt påstående. Att det här instrumentet skulle vara konkurrenssnedvridande kan man inte så allmänt uttala sig om. Alla stöd har naturligtvis en viss konkurrenseffekt. Vad det handlar om här är att människor nyanställs. Vidare kan övertiden reduceras. Och, och det är inte oviktigt med avseende på budgetunderskottet, skatter flyter in. Arbetslösheten minskar, och kassor får mindre utgifter. Dessutom, herr talman -- och även detta är väldigt viktigt --, kan fler av dem som nu är arbetslösa få ett arbete. Det är en insats inte bara samhällsekonomiskt utan också socialt, något som vi inte skall underskatta. Därför är de här instrumenten, som stimulerar till nyanställning och arbete, oerhört värdefulla. Detta är en chans för företagen under det här året. Låt oss gärna pröva och utvärdera, men det är mycket viktigt att de finns just nu.
Herr talman! Som jag tidigare sade är vi inte alls emot att man ser till att företag hjälps att nyanställa personer. Det är det generella och att man gör det utan urskiljning som vi vänder oss emot. Jag tycker också, att om man stiftar nya generella och temporära lagar borde man ha litet mer på fötterna. Det visar sig i dag, eftersom man måste göra ändringar. Det kan leda till felaktigheter, vilket detta uppenbarligen har gjort. Det skall bli intressant att se facit av det här. Jag tror att min kritik kommer att visa sig fullständigt sann.
Herr talman! Till och med Laila Strid-Jansson darrar på manschetten nu. Hon är inte emot nyanställningar. Bra. Men hon anvisar inte något sätt som kulle kunna sätta fart på anställningarna, så man frågar sig hur. Just nu har jag inte hört att Laila Strid-Jansson har haft något besked om att vi skulle hitta en möjlighet som skulle överträffa det generella arbetsmarknadsstödet.

Herr talman! Att vi är för företagsamhet i alla former kan väl ingen ta miste på. Men vi tycker att det viktigaste är att företag får leva och verka av egen kraft. Bidrag och stödformer av olika slag skall man ta till när det verkligen behövs. Det är därför som vi är så kritiska till generellt anställningsstöd, eftersom det urskiljningslöst går till alla som nyanställer, oavsett om de hade gjort det i alla fall, och att det går till sådana som inte behöver det. Det är i det avseendet vi är så kritiska mot den nya lagen. Företag behöver en bra jordmån att växa och verka i. Man behöver ett bra företagsklimat i det här landet. Det har det inte varit på årtionden. Det har vänt, och det är mycket positivt. Men man kan gå längre. Man kan inte hålla företag under armarna genom att bara ge dem stöd och bidrag. I stället skall de ha ett bra företagsklimat, dvs. man skall ha möjlighet att låna pengar till låga räntor. Där det behövs sättas in är vi naturligtvis också för stöd, men inte urskiljningslöst, som jag tycker att det nya förslaget har blivit. Men vi får som sagt se vad som händer.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

Herr talman! I det här betänkandet behandlas kompensationen för högbeskattaed olja i olika sammanhang. Enligt lagen om kemiska produkter åligger det särskilt den som tillverkar eller importerar kemiska produkter att genom egna undersökningar eller på annat sätt se till att det finns tillfredsställande utredning för bedömning av olika hälso eller miljöskador som produkten kan förorsaka. Som framhålles i motionen Sk42, kan man därför rent juridiskt betrakta problemet med den märkta oljan som ett problem för oljebolagen. Mot den bakgrunden är det enligt oss socialdemokrater anmärkningsvärt att regeringen har tagit på sig hela ansvaret för systemets funktionsduglighet och märkämnenas användbarhet. Vi har en lag som skall förhindra att dylikt uppstår men som nu riskerar att undergrävas i ansvarsfrågan. När nu regeringen brustit i förutseende, har det blivit nödvändigt att tillfälligt införa den krångliga provisoriska kompensationen i olika sammanhang för högbeskattad diesel som ställer till problem för somliga leverantörer, såsom framgår av motion Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Karl Hagström har i sak rätt då det gäller tolkning av lagen, och där har vi alltså inte några delade meningar. Men det råder ändå litet speciella förhållanden i det här fallet, där staten föreskriver en märkning och också bestämmer straffsanktioner i händelse av missbruk, dvs. att man brukar omärkt olja på ett felaktigt sätt. Det är därför rimligt att staten i det här sammanhanget tar ett större ansvar. Det väsentliga är nu, anser jag, att det ändå pågår ett mycket omfattande jobb för att både lösa praktiska problem och undanröja de eventuella hälsorisker som märkningen kan medföra. Även om man, som Karl Hagström gjorde här, kan önska och kanske t.o.m., som han menar, rikta kritik mot att problemen inte hade kunnat förutses, är det faktiskt på det sättet i det verkliga livet att man inte kan förutse allt. Jag tycker att det är viktigt att notera att staten har särskilt ansvar i detta fall och också att regeringen gör mycket för att undanröja de problem som kan kvarstå. Därmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är klart att staten alltid har ett ansvar att bevaka sådana här saker, men man kan ju inte undanta oljebolagen från deras skyldigheter. Vad staten beslutat om är att en viss typ av olja skall märkas. För den skull kan vi inte göra undantag från vad lagen säger om kemiska produkter, för det skulle betyda att alltid när staten har bestämt någonting undantar man oljebolag eller andra leverantörer från ansvar enligt lagen om kemiska produkter.
Herr talman! Låt mig en gång för alla fastslå att det inte är fråga om att undanröja lagen eller försvaga lagen, utan det är fråga om att man i detta fall har fattat beslut, på ganska kort tid, inom ett område där staten har speciella uppgifter. Det kan inte på något sätt vara prejudicerande i övriga fall, men det skulle vara anmärkningsvärt om regeringen här inte gjorde några särskilda insatser. Då hade Karl Hagström faktiskt anledning att framföra kritik. Lagen gäller fullt ut.
Herr talman! Vi får hoppas det, Ivar Franzén, att lagen gäller fullt ut. Men vi kan i framtiden möta liknande exempel, och då kan man faktiskt säga att en sådan här hantering undergräver lagen.

Herr talman! Dagens debatt handlar om det tredje budgetåret i det femåriga försvarsbeslut riksdagen tog den 3 juni 1992. Det är också den tredje och avslutande debatten med Anders Björck som försvarsminister. Blir det den prognostiserade socialdemokratiska valsegern i höst, som ju Anders Björck givit en del bidrag till -- det tackar vi för -- så återgår väl försvarsministern till sitt gamla jobb som inkvisitor i konstitutionsutskottet. Skulle det däremot, mot alla odds, bli fortsatt borgerlig regering, påstås det att Moderaterna är beredda att offra talmansposten för att rädda vad som återstår av partiets trovärdighet inom försvarssektorn. I höst blir det fem år sedan Berlinmuren revs av frihetstörstande östtyskar. Warszawapakten och Sovjetunionen har upplösts. Demokratiseringen av kommunistdiktaturer i Öst och Centraleuropa har varit en förvånansvärt fredlig process. Några gamla etniska gränskonflikter har utlöst militärt våld. Den samlade bilden är dock ett Europa som nu efter det kalla krigets traumatiska årtionden snabbt rustar ner och sänder hem miljontals soldater. Vi här i Sverige har inte lyckats att långsiktigt anpassa vår egen försvarspolitik till det stora omvälvande säkerhetspolitiska skeendet runt omkring oss i Europa. Förklaringen till det är inrikespolitisk. 1988 års försvarskommitté upplöstes hösten 1990, främst för att Moderaterna ville ha fria händer inför 1991 års valrörelse. Det händelseförloppet beskrevs i mitt inträdesanförande i Kungl. Krigsvetenskapsakademien i december 1990. Den nya regeringen övergav hösten 1991 snabbt tre fjärdedelar av de moderata vallöftena om reala anslagshöjningar. Den framtida inriktningen av försvaret lades fast i en text som till sista kommatecknet övertogs från den tidigare regeringen. Försvarsbeslut 92 fortsatte därför -- om än i alltför långsam takt -- den förändring av försvaret som Roine Carlsson inlett under 80-talet. Det här förloppet skildras på ett utmärkt sätt i en nyutkommen bok av vår f.d. kollega i försvarsutskottet Hans Lindblad. Att han kallat boken ''Jag var för snäll'' får väl ses som en uppmaning till litet hårdare tag mot de starka konservativa krafter som alltför länge bromsat den nödvändiga moderniseringen av det svenska försvaret. miljarder i real anslagsökning under femårsperioden. Ca 3 miljarder av dessa 7 kapades dock några månader senare bort i den s.k. krisuppgörelsen. Anders Björck var lyrisk här i talarstolen över anslagshöjningen: ''Detta är i dag unikt. Det är helt unikt. Jag tycker vi kan vara stolta, vi som är försvarsvänner.'' Anders Björck hade för en gångs skull rätt. Nya miljarder till försvaret var ju totalt i otakt med såväl den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa som den ekonomiska utvecklingen i vårt eget land, dvs. sociala nedskärningar och ett budgetunderskott som i procent av BNP bara överträffas av Björck beskrev också storordigt 1992 års försvarsbeslut som enastående för att de uppgifter man ålade försvaret överensstämde med de resurser som anslogs. Vi kan nu blicka tillbaka på snart två år av den femåriga beslutsperioden. Hur har det då gått? Armén kör vidare i gamla hjulspår. Genom Anders Björcks lika improviserade som irrationella uppgörelser med Ny demokrati dras armén med två kaserngårdar mer än vad regeringen själv föreslagit riksdagen. Om det är något som armén har för mycket av så är det kaserner, men ändå byggs sådana nu för miljardbelopp. Däremot finns det inte plats inom arméns ekonomiska ram för att betala utvecklingskostnaden för det nya luftvärnssystemet Bamse. Alla vet att anslagen inte räcker för 16 brigader av hög kvalitet. Men vi har ändå 16 brigader, för det har moderaternas riksdagsgrupp bestämt hösten 1991. Den låsningen hindrar nu armén från att bli så vass som den borde vara. Marinen har genom felplanering under de två åren dragit på sig underskott på ca 800 miljoner. Alla inser att vad som krävs är en mindre grundorganisation och därmed lägre driftskostnader. Men Anders Björk går av prestigeskäl emot ÖB:s förslag i den riktningen och försöker i stället skyla över sin fadäs genom att utan att fråga riksdagen öka marinens ekonomiska ram med 400 miljoner -- pengar som skaffats fram genom försäljning av beredskapslagrad olja. Detta är naturligtvis också att ändra 1992 års försvarsbeslut. Anne Wibble satte dock i kompletteringspropositionen för några dagar sedan stopp för sådana kosmetiska åtgärder i framtiden. Det är snudd på skandal att Anders Björck skyller egna planeringsmisstag på andra genom att avskeda marinchefen. Det var ju faktiskt just chefen för marinen som i mycket god tid offentligt hade varnat för de stora underskotten. Den verkliga budgetsmällen kommer dock inom flygvapnet. Det har sagts att innevarande budgetår kommer att visa på ett minus på närmare 700 miljoner, och mycket mer blir det under kommande år. JAS-kommissionen varnade för att deprecieringen av kronan i november 1992 skulle kunna fördyra JAS-projektet med 5 à 6 miljarder. De siffror vi nu hör talas om från de militära staberna för det samlade underskottet är ännu mycket högre. Det påstås också att Anders Björck bara skjuter ifrån sig den här frågan. Han vill inte höra talas om den. Det är tydligen hans efterträdare som skall få ärva dessa miljardunderskott -- minus 800 miljoner inom marinen, 700 miljoner bara detta år och växande miljardunderskott i framtiden. För att säga det kort och rakt på sak: 1992 års försvarsbeslut har redan havererat. Men Anders Björck vägrar att se sanningen. Han litar på sina personliga fallskärmar. Han blundar för verkligheten och längtar efter befrielsen den 18 september. Vi har i dag en försvarsminister som i sin egen värld av förträfflighet lever efter devisen Jag beklagar att vår avgående ÖB Bengt Gustafsson nu vid halvårsskiftet tvingas lämna över något som börjar likna ett konkursbo till sin efterträdare Owe Wiktorin. Trots att det bara är några månader kvar till valet skulle statsministern göra klokt i att byta ut sin försvarsminister. Risken är nämligen stor att Anders Björck under de veckor han har kvar fattar ytterligare en del okloka beslut som kan få stora återverkningar på framtiden. Jag tänker främst på det planerade köpet av en ny radarjaktrobot för JAS Gripen -- en affär på cirka fem miljarder. Det beslutet har Anders Björck tänkt fatta i sommar. Jag vädjar därför till statsministern -- regeringschefen -- att lyssna bl.a. till kloka personer inom industrin och förhindra att ett förhastat beslut jäktas fram av Anders Björck redan i sommar. Stora värden står på spel. Av det jag har sagt framgår att vi socialdemokrater anser att 1992 års försvarsbeslut är moget för en rejäl översyn och att flera resoluta grepp kommer att bli nödvändiga direkt efter valet i höst, oberoende av om det blir en socialdemokratisk eller borgerlig regering. I de reservationer vi fogat till dagens betänkande drar vi upp riktlinjer för vad som behöver göras. Det är inte möjligt att som oppositionsparti ta fram ett heltäckande alternativ, men den som läser reservationerna får ändå klara besked om huvuddragen i de förändringar vi anser nödvändiga. Vi vill ha realt oförändrade försvarsutgifter på 1992 års nivå. Det föreslog vi redan då beslutet togs i juni 1992. För att uppnå detta under femårsperioden fram till 1997 bör anslagen för nästa budgetår minskas med en miljard. En sådan realt oförändrad utgiftsnivå är sällsynt i dagens Europa. De flesta länder, både i väst och öst, har under de senaste åren minskat sina militärkostnader. Det har också våra nordiska grannar gjort. I Norge har stortinget beslutat på förslag från en försvarsutredning med förre högerledaren Kåre Willoch som ordförande om oförändrad real utgiftsnivå på 1992 års nivå. Denna målsättning har dock redan underskridits. 1992 års försvarsbeslut innebar att riksdagen uppmanade försvaret att planera för stora reala anslagshöjningar under de närmaste tio åren. Det framstår i dag som en helt orealistisk planeringsförutsättning som bl.a. beroende på beslutstidpunkter kan leda till obalanser som minskar försvarseffekten.

Detta utgör inget hot mot Europa i stort men kan lokalt och i mer perifera områden utgöra ett sådant i en krissituation. Kapacitet för stora militära operationer såsom kustinvasionsföretag över Östersjön tar däremot längre tid att bygga upp på nytt.'' Risken för att vi skall utsättas för ett s.k. strategiskt överfall där huvudmålet naturligtvis är Stockholm måste bedömas som ytterst liten. Men eftersom militära resurser för ett sådant angrepp kan skapas relativt snabbt i vårt närområde är ändå det strategiska överfallet den mest realistiska utgångspunkten för vår konkreta militära planering. Risken för att vi skall utsättas för en kustinvasion är mycket mer avlägsen. Det tar avsevärt längre tid att bygga upp sådana resurser. Våra egna underrättelseexperter talade om 10--15 år på en presskonferens för någon månad sedan. Själv hörde jag uppskattningen ''minst tio år'' från en av Brookings analytiker redan hösten 1992. Därmed skulle vi ha utgångspunkterna givna för vår militära planering, åtminstone för tiden fram till sekelskiftet. Vi står inför tre uppgifter. För det första: Ett försvar som med kort varsel kan möta ett strategiskt överfall. För det andra: Ett invationsförsvar som kan byggas upp sedan vi fått några års förvarning. För det tredje: Militära enheter som kan användas för internationella uppdrag. Den tredje uppgiften kommer Britt Bohlin att ta upp i debatten senare i dag. Det strategiska överfallet kommer i huvudsak via luften och genomförs därför med relativt små enheter. Luftförsvaret har därmed en stor uppgift, medan däremot marinen blir liksom överhoppad. Dess huvuduppgift är ju att slå mot en kustinvasion när den är som mest sårbar. Vi tänker oss att det räcker med 8--10 alerta armébrigader för att tillsammans med lokalförsvaret hantera det strategiska överfallet. Dessa brigader måste naturligtvis vara verkligt vassa och rörliga och kunna vara i tid där de bäst behövs. De ytterligare brigader som krävs för att hantera ett större invasionsföretag bör vi kunna ställa upp inom loppet av fyra till fem år. Dessa brigader kommer under normala säkerhetspolitiska förhållanden bara att vara halvfärdiga. Officerarna för dessa brigader måste vara färdigutbildade medan däremot de värnpliktiga som krigsplaceras i våra invasionsbrigader bara ges en kortare grundutbildning som sedan kompletteras när behov uppstår. Delar av dessa brigaders materiel bör ligga i förråd medan resten anskaffas under återtagningstiden, i huvudsak genom vår egen försvarsindustri. Våra arméregementen skall i framtiden givetvis klara av att utbilda två brigader, i princip en för det strategiska överfallet och en för invasionsförsvaret. Den arméorganisation jag här skisserat kommer att bli billigare i drift, vilket ökar det ekonomiska utrymmet för inköp av avancerad materiel. Den ständiga huvudinvändningen mot denna typ av arméorganisation lyder så här: Kommer politikerna verkligen att i tid kunna fatta beslut om aktivering av invasionsbrigaderna när orosmolnen börjar hopas? Skeptikerna brukar rada upp historiska paralleller då återtagningstiden inte utnyttjats. Själv anser jag att man måste utgå från att nästa generation säkerhetspolitiker kommer att handla rationellt. Om Ryssland skulle börja en upprustning som skapar kapacitet att genomföra en kustinvasion mot Sverige kan det inte ske i hemlighet. Vi kommer att steg för steg kunna följa en sådan politisk och militär utveckling. Inte bara Sverige kommer då att ha anledning att känna sig hotat. Bl.a. våra tre nya baltiska grannstater kommer för svenska säkerhetspolitiker att fungera som en ytterst känslig snubbeltråd vid en rysk expansion västerut. Vidare medför ett svenskt EU-medlemskap, och det säkerhets och försvarspolitiska samarbete vi där kommer att delta i, att vi får direkt tillgång till de kvalificerade bedömningar av den ryska utvecklingen, som görs i resten av Europa. Allt talar för den förändring av armén jag här pläderat för: -- behovet att satsa mer på höjd kvalitet, -- behovet att minska belastningen på statsfinanserna, -- behovet att inför de svenska väljarna rationellt motivera de många miljarder försvaret kommer att kräva även under kommande år. Vi är övertygade om att de förändringar i arméns krigsorganisation som jag här skisserat är kloka och välmotiverade. Det vore därför högst irrationellt att vänta till 1997 med att inleda det nödvändiga reformarbetet bara därför att riksdagsmajoriteten i juni 1992 fattade ett femårigt försvarsbeslut. I sammanhang som dessa gäller i hög grad att tid är pengar. Jag är inte särskilt orolig för den debatt som de stora förändringarna i grundorganisationen kommer att leda till. Det måste bli någon form av paketlösning, som berör ett stort antal orter, en del negativt och andra positivt. Då man ser de stora sammanhangen i förslagen och det militärt och ekonomiskt rationella i förändringarna, blir det rimligen också lättare att fatta de nödvändiga politiska besluten. Herr talman! Vi socialdemokrater är naturligtvis även inför framtiden angelägna om bredast möjliga politiska förankring av försvars och säkerhetspolitiken.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

Herr talman! Säkerhetspolitiken och dess förhållande till totalförsvaret, den analys som ligger till grund för besluten och de framtidsförväntningar som grundas på fakta är ett fascinerande ämne för historiska studier, och det har betydelse även för dagens situation. Jag påstår att den säkerhetspolitiska analysen sällan har haft samband med totalförsvarets utformning, dess planeringssituation och vilka förslag som regeringar under olika tider har lagt fram. Vi kan se till tiden efter andra världskriget. Den svenska militära organisationen byggdes upp efter erfarenheterna under andra världskriget. Den apparaten kvarstod i stort sett oförändrad fram till Under den tid då flyghoten mot Sverige var små, på 50-talet, hade svenskt luftförsvar mycket stor kapacitet. När sedan hoten ökade minskade flygvapnets förmåga. Det finns exempel också på den civila sidan, där man hade en planeringssituation som var annorlunda än det militära försvarets. I vilket sammanhang man kunde få någon rationalitet i en sådan ordning är svårt att förstå. För att hitta förklaringen måste man se till systemens trögrörlighet och deras inneboende kraft att leva ett eget liv oberoende av impulser utifrån. Detta är en internationell erfarenhet. Det finns få områden som styrs av så mäktiga ekonomiska krafter som krigsmaterielindustrin runt om i världen. Det finns få områden där någon har sådan kraft att sätta bakom orden som just dessa ekonomiska intressen. Om vi betraktar dagens situation är det nu det strategiska överfallet som vi skall skyddas emot. Begreppet är i sig oåtkomligt för en diskussion. Till sin karaktär är det naturligtvis perfekt för att motivera ett bibehållet och i vissa fall också förstärkt militärt försvar. Det förutsätts komma utan politisk förvarning. Det förutsätts kunna genomföras med begränsade styrkor, och det förutsätts också kunna mötas enbart med relativt stora egna förberedelser och resurser. I den situation vi har i Europa i dag, och under mycket lång tid framöver -- och i det stycket är jag enig med Sture Ericson -- verkar en planering för ett invasionsförsvar enligt min mening knappast rationell. Tanken när det gäller den säkerhetspolitiska situationen är, att det som hotar oss är det strategiska överfallet, men att vi också måste ha en beredskap för ett eventuellt kommande invasionshot. Detta möjliggör att i varje politiskt läge motivera den nuvarande sturkturen, alternativt förstärka den något ytterligare. Detta är icke möjligt att angripa med någon slags rationell analys. Vi får söka förklaringen i behovet av att i varje läge motivera rådande sturkturförhållanden. Om vi tittar på litet mer okonventionella grepp, som faktiskt har tillkommit under historiens gång, finns inte motsvarande intressen att bevara en organisation. Jag tänker då på den lilla blygsamma Delegationen för icke-militärt motstånd. Den skall nu läggas ner, och det må väl vara. Det är egentligen svårt att se vilka spår denna delegation har satt i svensk säkerhetspolitisk debatt eller i vilken mån den över huvud taget har utvecklat ett försvarstänkande och en diskussion på ett bredare plan bland Sveriges befolkning. Men jag ser det som en symbolfråga. Att lägga ned en sådan delegation som kostar så litet, och som med små medel skulle kunna utvecklas ytterligare, är en symbolfråga. Om vi utgår från den värdering som jag och Vänsterpartiet har, att vi inte behöver planera för att bygga upp ett invasionsförsvar, måste det naturligtvis få konsekvenser för den militära organisationen och även för civilförsvarsorganisationen. Arméns brigader bör snarast reduceras. Om vi inte skall ha en planering för ett invasionsförsvar är det naturligtvis i första hand pansarbrigaderna som kan utgå. Jag inser nu att det finns ekonomiska realiteter också här. Det finns krafter som varit i rörelse vars resultat man inte ändrar i en handvändning. Stridsvagnar är inköpta. Kontraktet finns, och det kostar pengar att bryta det. Jag är medveten om det. Men jag påstår att det måste vara billigare att göra det än att fortsätta med en organisation som inte behövs. Detta får konsekvenser i övrigt också. Med det förslag som vi har går det att redan nu minska anslagen till försvarsmakten högst avsevärt. Det finns naturligtvis en praktisk gräns. Det går inte att rumstera om i grundorganisationen i alltför snabb takt. Det får konsekvenser för regionalpolitiken, sysselsättningen och värnpliktssystemet. Vi menar att det är möjligt att minska anslagen till försvarsmakten med 3,7 miljarder. Trots detta minskade anslag menar vi att de värnpliktigas förmåner måste ses över. Vi vill höja dagersättningen till 45 kr. Vi vill öka utbildningsbidraget till 5 000 kr. Vi vill återinföra hemresorna varje tjänstgöringsfri helg. Det skall alltså återställas till tidigare nivå. Vi vet att det inte kostar särskilt mycket. Vi vet att det på vissa förband tvärtom blir en förtjänst. Det finns flera förband runt om i landet som i dag har högre kostnader för de värnpliktiga än vad man hade när de hade fri hemresa varje tjänstgöringsfri helg. Det är möjligt att man tjänar några kronor på systemet i dess helhet. Men i förhållande till de sociala effekter som det har fått för de värnpliktiga är det en låg kostnad att återgå till detta. En sak som utskottet har resonerat om med viss välvilja gäller detta att studieskulder icke bör räknas upp under värnpliktstiden. Här hänvisar man till en kommande utredning. Den behövs dess bättre inte. Regeringen har varit klok nog -- det skall jag tillstå -- att föreslå detta i kompletteringspropositionen utan utredning. Det är bra. En annan sak som också är under utredning är påföljdssystemet för totalvägrare. I dag är det en absurd situation där unga män som vill göra värnplikt inte får det och de som inte vill det tvingas till det. Att döma s.k. totalvägrare till fängelsestraff mot den bakgrunden är inte till förmån för en tilltro till rättssystemet. Det bör ändras. Till dess att ett nytt påföljdssystem träder i kraft bör vi låta dessa totalvägrare vara i fred. De förorsakar inte samhället något besvär. Att ett antal totalvägrare går lösa i samhället orsakar ingen som helst skada. När försökverksamheten med mobiliserings och förplägnadsvärnpliktiga började fanns det tveksamheter mot detta, bl.a. från de fackliga organisationerna som berördes, men även från andra intressen. De fackliga organisationernas farhågor har besannats. Det var knappast några nidbilder som tecknades när diskussionen tog sin början. Det fanns i sak många vettiga anmärkningar mot detta. Tyvärr har utvecklingen blivit sådan som man kunde befara. Användningen av mobiliserings och förrådsvärnpliktiga bör avbrytas. Jag började med att se det strategiska överfallet som ett perfekt instrument för att bibehålla en given organisation oberoende av vilka signaler och vilken utveckling man kan iaktta i omvärlden. Om det strategiska överfallet är dimensionerande är det som kallas beredskapshänsyn i planering och samhällsutveckling ett sorgligt försummat kapitel. Det är just med sådana åtgärder som man på ett verksamt sätt kan skydda sig mot verkningarna av ett strategiskt överfall. Robustheten i vår infrastruktur är i många fall dålig. Jag vet inte hur många välutbildade och välplacerade prickskyttar det skulle behövas för att slå ut det svenska kraftförsörjningssystemet. Det skulle kanske kunna ske genom en samordnande aktion med ett mycket litet antal människor. Det finns mängder av situationer där kommuner, företag och enskilda bygger fast sig i en struktur som de inte skulle göra om de tog dessa beredskapshänsyn vid planeringen. Jag tror att detta är ett område som det har talats oerhört mycket om men där så litet resurser i form av pengar har satts in. Om vi jämför med de materielprojekt som försvarsmakten har fått igenom under årens lopp -- om vi begränsar oss till de år då det här begreppet har diskuterats -- finns det ingen rimligt proportion i detta. Den här uppgiften är svår, men nödvändig. Den kommer säkert att möta motstånd i kommuner. Jag föreställer mig att varje kommunalman kommer att försöka att bromsa en lösning som är något dyrare än den tidigare. Det finns alltså ingen annan än staten som kan ta det ansvaret och ge de pengar som behövs för att vi skall få en bättre planering i det här avseendet. Herr talman! Jag står givetvis bakom min meningsyttring, men jag inskränker mig till att yrka bifall till meningsyttringen vad gäller mom. 2, 21,

Herr talman! Jag tänker inte i detta anförande bemöta de två tal som har hållits här. Jag kan dock inte alldeles låta bli att med ett par korta meningar harangera Sture Ericson för den eminenta talekonst han företräder. Han säger att regeringen till sista kommatecknet har stulit försvarspolitik från Roine Carlsson, och samtidigt kritiserar han inlevelsefullt såväl försvarsministern som person som den försvarspolitik vi för. Det var väl en sanning för mycket, Sture Ericson. Herr talman! Försvarsutskottets huvudbetänkande, som vi nu behandlar, är ett mellanårsdokument och bär spår av det. Betänkandet visar också att den nya organisation som träder i kraft vid halvårsskiftet kanske har gett utskottet litet andra arbetsuppgifter och litet andra möjligheter än tidigare. Naturligt nog är betänkandet ett fullföljande av det nu två år gamla försvarsbeslutets intentioner. Det rör sig om en något bantad försvarsmakt med betydande materiella förstärkningar. Det torde dock utan omskrivning kunna sägas och behöva sägas att de ekonomiska marginalerna för ett fullföljande är utomordentligt små. Detta beror bl.a. på att fjolårets krishantering innebar begränsningar och att rationaliserande åtgärder oftast faller ut litet senare än väntat. Det vore inte heller rätt att förglömma att olyckliga dispositioner inom marinen gör att marginalerna för försvarsbeslutet är utomordentligt trängda. Jag avser i detta anförande i första hand att ta upp några tankar om behovet av ett långsiktigt synsätt i försvarsfrågan. Det är naturligt nog inte av en tillfällighet som vi har femåriga beslutsperioder för försvarets angelägenheter. Viss, icke obetydlig planering sker dessutom för en tioårsperiod, och på vissa områden är planeringstiden också längre. Alla är eniga om behovet av långsiktighet, men det hyllas inte mer än att utskottet också i år har att ta ställning till förslag från Vänsterpartiet och några enskilda socialdemokrater om att JAS-projektet bör avbrytas. Projektet har nu varit i gång i tio år, och jag anser nog att vi närmar oss sanningens minut, för om 20 år är väl projektet nästan klart och kan avbrytas, och då kommer motionärerna att nå framgång. Något mer överraskande är att man från socialdemokratiskt håll, så här mitt i beslutsperioden, vill förändra den ekonomiska ramen. Socialdemokraterna borde inte vara av den uppfattningen, framför allt med tanke på att Sture Ericson i sitt anförande för en stund sedan så kraftfullt framhävde de ekonomiska bekymmer som utan tvivel finns. Dessa propåer om förändingar har naturligtvis avvisats av utskottet. Mycket talar för att vi skall värna om långsiktigheten. Personalförsörjning vad gäller ledande funktioner inom försvarsmakten liksom utveckling av nya materielsystem motiverar mer än väl detta. Inte mindre viktigt är att försvarsmaktens anställda också skall ges en chans att få arbetsro. Det främjar utbildningsresultatet. Likadant är det för människorna inom vår omfattande materielindustri. Också de har ett behov av fasthet i politiken. Alltför sällan erinras det här i kammaren om det nationella oberoendets betydelse och svenska folkets självklara rätt till integritet. När sade vi senast här i kammaren att fred och frihet, med möjlighet till social och ekonomisk utveckling, bara kan uppnås under det paraply som spänts över fria och oberoende nationer? Vår fredsbevarande försvarsmakt har hitintills med framgång garanterat detta oberoende. Jag ifrågasätter att vi har råd att betrakta detta som en självklarhet. Jag anser att det är på tiden att vi bildar opinion så att fler och fler talar om och värnar om fredens och frihetens betydelse. Jag är glad över att kunna konstatera att enighet om detta råder i försvarsutskottet. Härav följer att något verkar ha gått snett, möjligen med historiekunskapen, när det då och då görs gällande att försvarsanslagen skall ställas jämsides med andra punkter på dagordningen. Det betyder inte att försvarsfrågan måste undandras från den ekonomiska debattens realiteter -- så har heller inte skett -- men var sak har sin tid. Debatten om försvarsanslagen och försvarsramen skall föras då vi fattar de långsiktiga besluten. Den ekonomiska debatten skall föras i skenet av den säkerhetspolitiska analys som är grunden för överläggningar om krigs och fredsgarnisonens omfattning. Då finns de enda rätta referenspunkterna för en sådan debatt. Under de senaste åren har man i säkerhetspolitiska sammanhang ställt frågan hur vi motiverar en stark försvarsmakt nu när vi inte kan peka ut en fiende. Jag tycker att frågan är något primitiv. När utpekade för övrigt det neutrala Sverige en fiende? Säkerhetspolitiken förutsätter naturligtvis inte att vi konkret kan peka ut en fiende. I stället är det så att vi inte vet hur det säkerhetspolitiska läget kommer att se ut efter den överblickbara framtiden, och den framtid som är överblickbar är inte så mycket längre än några år -- vi vet nu att den överblickbara framtiden kan vara bara några månader lång. Vi vet alltså inte nu hur det säkerhetspolitiska läget kommer att se ut om några år. Vi kan exempelvis inte bedöma utvecklingen i det gamla Sovjetunionen. Detta gör att den svenska säkerhetspolitiken för säkerhets skull måste präglas av en hög grad av långsiktighet. Den politik som inte har de säkerhetspolitiska marginalerna på sin sida förtjänar inte att kallas säkerhetspolitik. Jag vill göra gällande att vad Sture Ericson för en stund sedan sade om återtagningsförmåga inte hade mycket med säkerhetspolitik att göra. Med det synsätt som jag nu skisserar står säkerhetspolitiken på egna ben och är inte beroende av att vi vid varje enskilt tillfälle kan peka ut ett fiendeland. Vad jag nu har sagt om behovet av säkerhetspolitisk långsiktighet finner jag till min glädje i inledningen till Socialdemokraternas reservation nr 1, som behandlar återtagningstider. Längre in i reservationen är det inte lätt att uppleva samma glädje vid läsningen. Mot allt förstånd, i en tid präglad av både uttryckt och utpräglad ovisshet om framtiden, förespråkar Socialdemokraterna en förvarningstid om fyra--fem år. Jag finner behov av att definiera begreppet återtagningstid för att vi alla skall vara medvetna om vad det handlar om. Återtagningstid är en försvarspolitisk term som syftar på möjligheten att få debet och kredit att gå ihop, då man vid ett beslutstillfälle inte är beredd att finansiera den försvarskraft som man förnuftsmässigt anser vara den rätta. Sådana beslut kan fattas. Ett förslag om en återtagningstid på fyra--fem år saknar realismens mest elementära drag. Den svacka som tar så lång tid att reparera har givetvis satt djupa spår i krigs och fredsorganisationen, och frågan är om vi efter så lång tid över huvud taget har en materielindustri att vädja till. Har för övrigt ni socialdemokrater över huvud taget tänkt på att signalen om återtagning måste ges av en regering, vilken den nu är? Sture Ericson tog på ett framsynt sätt upp just denna fråga i en replik för en stund sedan. Även om Sture Ericson sade att han för egen del tror att framtidens politiker kommer att lösa detta problem, tror jag inte att någon regering fyra--fem år före en förväntat bekymmersam situation kommer att ge signaler till omvärlden om att man skall rusta upp. Detta är en sanslös och felaktig politik. Jag är alltså, herr talman, mycket osäker vid läsningen av den socialdemokratiska reservationen nr 1. Vi har gjort en sådan uppdelning av debatten, att andra företrädare för regeringspartierna kommer att ta upp de andra reservationerna samt en del andra frågor. Jag har för den skull begränsat mig till vad jag tycker stundom har försummats, nämligen långsiktigheten och att vi skall sträva efter att i högre grad än hittills tillämpa ett långsiktigt synsätt inom försvarspolitiken. Avslutningsvis: Blir det, Sture Ericson, så mycket säkrare med åtta aldrig så rörliga brigader i vårt stora land, samtidigt som vi avser att föra bort pengar? Det är helt enkelt, Sture Ericson, en sämre försvarspolitik. Det är en chansning vad gäller försvarspolitiken. Det är en riskfylld säkerhetspolitik som ni företräder.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

Herr talman! Arne Andersson säger att försvarsanslagen och diskussionen om vårt försvar måste ha långsiktig inriktning. Det är alldeles riktigt. Jag är inte a priori någon vän av femårsplaner, men jag tror att det är nödvändigt med sådana inom försvaret. Det betyder rimligen att vi inte kan diskutera och ifrågasätta det senast fattade försvarsbeslutets innebörd. För att en debatt och ett intresse skall kunna hållas vid liv hos allmänheten måste en fråga självfallet vara tillgänglig för diskussion och revidering även efter ett beslut, inte bara i avvaktan på nästkommande långsiktiga beslut. Arne Andersson har vad gäller JAS rätt i att innebörden i parollen ''Stoppa JAS'' förändras med tiden. Varje materielprojekt genomgår en historisk cykel, och i det förloppet förekommer kvalitativa språng, efter vilka man inte kan vända tillbaka. Man kan jämföra med ett väg eller ett broprojekt. Det kan finnas motstånd mot ett sådant, men när det väl ligger där färdigbyggt skall anläggningen rimligen användas. ''Stoppa JAS'' betyder för min del i dag självklart inte detsamma som det gjorde 1982. Jag menar dock att det är möjligt att förändra systemet, minimera det, ifrågasätta vilken roll det skall ha i svenskt försvar och föreslå förändringar i det som gör att man inte i varje läge går till teknikens yttersta möjligheter. Det måste vara tillåtet att ifrågasätta om svenskt försvar har behov av världens mest avancerade flygplanssystem. Jag föreställer mig att man i dag också har planer på nästa flygplansprojekt och att det sitter ett antal personer i Sverige och funderar på hur detta skall se ut. Jag tror att Vänsterpartiet kommer att vara motståndare även till det systemet när det presenteras, och det ligger i sakens natur att det finns politiska områden där de politiska partierna företräder olika intressen. Jag tror att det i stort sett är bra med en sådan ordning.
Herr talman! Det skänker onekligen en viss fasthet i politiken med politiker av Jan Jennehags snitt, vilka redan innan nästa generations flygplan finns på ett ritpapper har bestämt sig för att vara emot också det. Det är skönt att veta var man har varandra, Jan Jennehag. Däremot måste jag säga, eftersom Jan Jennehag säger att ''Stoppa JAS'' för honom inte betyder detsamma som det gjorde tidigare, att ni kunde bekväma er att skriva om er motion och tala om att ni vill något annat än att JAS-projektet skall stoppas. En gammal partiledare har en gång i tiden kärnfullt uttryckt att det måste vara litet ordning även i ert parti. Jag tycker att Jan Jennehag, som den kraftfulle man han är, bör kunna upprepa det. Jan Jennehag företräder vidare en säregen politik när han menar att vi skall kunna diskutera saker och ting även efter ett beslut. Visst kan vi det, men det är just den typen av beslut som framstår som veliga, som skapar oro i organisationen och som gör att man inte vet om ett beslut skall fullföljas eller inte. Långsiktigheten har ett egenvärde, Jan Jennehag. Jag tycker att vi förnuftsmässigt skulle kunna vara överens om att man inte då och då får aktualisera nyheter innebärande en miljard uppåt eller nedåt. Ni har visserligen mera konsekvent stått för er inriktning, men Sture Ericson har gjort på detta sätt, och han borde som företrädare för det största partiet inte göra det nu.
Herr talman! Jag håller med Arne Andersson om långsiktigheten. Vi har inga olika meningar på den punkten. Vad sedan gällde JAS-projektet försökte jag på ett pedagogiskt sätt förklara hur en ståndpunkt kan ändra karaktär när verkligheten förändras. Jag har ingen föreställning om att vi i dag skall stoppa JAS i den meningen att vi avbryter tillverkningen, skrotar de redan färdigställda planen och betalar de skadestånd och tar de andra effekter som det skulle få. Också jag tror att vi under överskådlig tid framöver behöver ett svenskt militärt försvar, även om jag företräder ett parti som vill minska betydelsen av det militära försvaret inom totalförsvarets ram. Inom det militära försvaret finns också ett flygvapen. Det måste vara tillåtet att ifrågasätta vilken typ av flygvapen vi behöver, vilka konster det skall klara, vilken beväpning det skall ha och på vilken tekniknivå vi skall lägga oss. Det är ingen tvekan om att JAS-projektet under årens lopp har blivit allt dyrare. Möjligen är den teknik som man valt en återvändsgränd. Det måste vara legitimt att diskutera detta.

Herr talman! Arne Andersson vet lika väl som jag att försvarets underskott under nuvarande försvarsbeslutsperiod, fram till 1997, blir 4--5 miljarder. Hur tänker Arne Andersson att vi skall täcka det underskottet?

Herr talman! Det första besked som jag vill ge på den frågan är att vi absolut inte skall använda Sture Ericsons metod att minska försvarets möjligheter. Däremot hade det varit mycket lämpligt att Sture Ericson och det socialdemokratiska partiet, som ville att vi skulle minska anslaget med 1 miljard, hade lagt fram förslag till hur vi skulle kunna göra det. Det undvek ni. Jag tror att vi kanske kan förenas i en kommitté, som förhoppningsvis inom en inte alltför avlägsen tid skall ta upp försvarsfrågan igen och studera de nya förutsättningarna. Det är dock viktigt att bemärka att det finns andra krafter här i kammaren som exempelvis vill flytta över pengar som rimligen tillhör försvarets sektor till andra intresseområden, helt enkelt därför att man menar att det är ett legitimt förfaringssätt. Kunde Sture Ericson och jag vara överens om att vi skall vara måna om de pengarna? Det har vi varit i utskottet. Om vi gemensamt kan driva den frågan, har vi givit ett värdefullt bidrag till undanröjandet av den brist som också jag tillstår finns.
Herr talman! Min enkla fråga till Arne Andersson var hur han tänker att man skall täcka det underskott på 4--5 miljarder som han tillstår finns. Han svarar inte på den frågan. Han vill tillsätta en kommitté. Uppenbarligen vill han dela på ansvaret med socialdemokraterna. Något annat skäl för en kommitté kan han inte ha. Den kommittén skall väl liksom de andra kommittéer som man nu tillsätter arbeta till 1997. Då står man där med ett underskott på 4-5 miljarder och med en försvarsplanering som ger ett ytterligare lika stort underskott under den planeringsperiod som man då har framför sig. Jag kan inte tyda Arne Anderssons första anförande på annat sätt än att han kan tänka sig ytterligare höjningar av försvarsanslagen. Då blir vi verkligt unika i Europa. Jag hoppas att Arne Andersson i det sammanhanget föreslår motsvarande skattehöjningar -- eljest växer den där enorma statsskulden som ni har dragit på oss.
Herr talman! Jo, jag sade faktiskt, Sture Ericson, att om vi får behålla våra pengar från reserver som vi säljer ut så reder vi upp det här. Och vi bibehåller den profil på det försvar som vi lade fast för två år sedan. Jag utgår från att vi är överens om det -- vi var det i utskottet. Varför är man så fjär här i kammaren och vill inte tillstå någonting? Det är oansvarigt att krångla till det hela, genom att lägga på ytterligare besparingar samtidigt som man skall klara av budgetunderskottet. Var vi inte överens om att budgetunderskottet var ett problem för försvaret, Sture Ericson? Sämre bidrag än det som Socialdemokraterna har lämnat kan jag inte tänka mig. Jag kan gott överlägga med de andra i ett fortsatt kommittéarbete, men jag tycker att det stora socialdemokratiska partiet också skall vara med. Det är den typ av överläggning om den viktiga försvarsfrågan som vi av tradition har haft i Sverige. Jag tycker att vi skall bibehålla den.

Herr talman! Sture Ericson började sitt inlägg med att göra ett antal personangrepp och dessutom ett antal tvärsäkra uttalanden om hur det skulle gå i höstens val. Det var ett anförande präglat av stark bitterhet, och jag kan förstå varför. Vi vet inte vem som kommer att vara försvarsminister i höst. Det är självfallet väljarna som avgör hur en regering kommer att se ut, beroende på vilket underlag som den kan få. Det skall vi känna ödmjukhet för. Ingen av oss skall ta ut segrar i förskott. Det skulle, herr talman, vara mycket enkelt att ge igen. Jag skall inte förfalla till det. Vi vet alla varför Sture Ericson är så bitter, och det vore att sparka på en redan liggande att ge någon typ av svar på de förlöpningar som vi hörde från riksdagens talarstol för en stund sedan. Jag skall, herr talman, ägna mig åt sakfrågorna. Flera talare har utgått från 1992 års försvarsbeslut. Det är alltigenom rätt och tillbörligt att göra det, men vi skall ha klart för oss förhistorien. När regeringen tillträdde och det blev en ny majoritet i riksdagen fanns det inget försvarsbeslut. Det skulle ha fattas våren innan. Socialdemokraterna mäktade inte med att driva igenom ett försvarsbeslut, på grund av stark intern oenighet. Det här är inget påstående från min sida, utan det har inte minst Sture Ericson själv skrivit om och talat om. Man klarade inte ens av att få fram ett försvarsbeslut, varken ett bra eller ett dåligt. Den borgerliga regeringen, och en riksdagsmajoritet som stöder den, lyckades mycket snabbt rätta till den här bristen. Vi fick ett försvarsbeslut. Det var viktigt, därför att utan ett sådant försvarsbeslut skulle stora effektivitetsförluster och stora ekonomiska förluster ha uppstått. Alla de människor som jobbar inom försvaret, militärt försvar och civilt försvar, i olika befattningar skulle ha fått leva i en stark osäkerhet. Ytterst skulle naturligtvis den stora förloraren ha varit svenska folket, skattebetalarna. Vi fick till stånd ett försvarsbeslut, och vi genomför nu den största förvandlingen av det svenska försvaret i modern tid. Försvarsbeslutet 1992 blev en vändpunkt. Bit för bit reformeras försvaret. Under de två år som har gått sedan försvarsbeslutet fattades har regering och riksdag fattat en lång rad uppföljningsbeslut, antingen här i riksdagen eller också i regeringen, genom det mandat som riksdagen gav regeringen i 1992 års försvarsbeslut. Det rör sig om mycket viktiga saker. Stridsvagnsupphandlingen är ett exempel. Jag känner nu tillförsikt, när armén tillförsäkras de bästa stridsvagnar som finns att tillgå på marknaden i dag. Det är en viktig fråga för arméns och hela försvarets trovärdighet. Vi har nu klarat ut någonting som det borde ha fattats beslut om redan under 1980-talet. Jag känner också stark stolthet när svenska soldater, som finns i t.ex. krigets Bosnien, får beröm för sina insatser. Jag satt i förrgår kväll med befälhavaren i Bosnien-Hercegovina, Sir Michael Rose, vid det nordiska försvarsministermötet. Han gav, och har gett till andra, de svenska soldaterna det absolut högsta beröm, så också deras utrustning. Han sade att det är fantastiskt att ett så litet land, som inte har haft krig på så länge, ändå visar sig ha en sådan fantastisk professionalism i sitt uppträdande. Vi kan alla känna oss stolta över det, och vi kan vara tacksamma mot dem som ställer upp på plats och inte ägnar sig åt att racka ner på det svenska försvaret. Det här är betyg från människor som vet vad det handlar om. Det har naturligtvis varit svåra beslut att fatta. Att förändra en fredsorganisation är inte alldeles enkelt. Det är lättare, som Socialdemokraterna gör, att säga att vi skall spara 1 miljard på försvaret -- det motsvarar driftskostnaderna för fyra arméförband -- och att regeringen får plocka fram den miljarden. Det här är fegt, herr talman. Jag upprepar till kammarens protokoll att det är fegt att kräva besparingar av det här slaget men inte våga tala om hur de skall genomföras. Det kan man möjligtvis roa sig med när man inte har ansvaret och vet att man inte kommer att få ansvaret. Det är mycket svårare att klara av sådana här saker i verkligheten. Vad har vi gjort utöver denna omfattande förändring av fredsorganisationen och den materiella förnyelsen? Ja, vi har genomfört den största ledningsreformen på åtskilliga decennier, den s.k. LEMO-reformen. 100 myndigheter blir en myndighet, och den kommer nu att vara genomförd den 1 juli. Det har krävt ett enormt arbete. Det är lätt att fatta beslut. Det är svårare att genomföra beslut, men det kommer nu att ske. Utskottet ger i allt väsentligt regeringen sitt stöd för att fortsätta arbetet med att skapa ett smalare och vassare försvar. Det ger mig anledning att känna tillförsikt, därför att med det stödet i ryggen har vi möjligheter att genomföra 1992 års försvarsbeslut. Ingenting vore mer ansvarslöst, ingenting vore sämre ekonomi, ingenting vore mera orätt mot människorna i Sverige än att vi inte klarade av det här. Självfallet finns det problem. Det cirkulerar ofta i debatten siffror som är helt gripna ur luften, som inte stämmer ett dugg. Sådant där skall man ta med en nypa salt. Problemet med Sture Ericson är att han alltid faller offer för sin egen desinformation. Det gör att vi som har suttit många decennier i den här riksdagen och har litet historiskt intresse märker skillnaden jämfört med de tunga socialdemokratiska politikerna Per Edvin Sköld, Torsten Nilsson och Sven Andersson, som förde socialdemokratisk försvarspolitiks talan, som innehade försvarsministerposten och som det gick att samarbeta med. Då kunde man ge och ta. Det blev också resultat. I den mån Sture Ericson klagar över att det har varit svårt att få gehör för sina synpunkter, finns det anledning till stark självrannsakan. Det handlar i så fall mera om Sture Ericson som person än om hans socialdemokratiska partivänner, som vi i en rad sammanhang har haft ett gott och förtroendefullt samarbete med, i alla de organ som finns inom det svenska totalförsvaret. Nu skall vi gå vidare, och det är viktigt att försvarsbeslutet fullföljs. Jag har svårt att förstå dem som ägnar huvuddelen av sin tid åt att sprida desinformation och racka ner på försvaret, som vill försämra arbetsmöjligheterna för dem som jobbar inom försvaret och som -- inte minst -- saknar tillräckligt utrikespolitiskt kunnande och förutseende för att förstå de potentiella faror som vi har omkring oss. Jag har känt en stark stolthet över att få jobba inom det svenska försvaret, och jag är övertygad om att många av kammarens ledamöter har känt stolthet över att få vara med i försvarsutskott och andra sammanhang och genomföra de stora reformer som nu är aktuella. Herr talman! Jag vill avsluta med att rikta ett tack till en person. Det finns kanske flera som inte kommer att återfinnas i riksdagen efter valet; det är väljarna som avgör. Gunhild Bolander har valt att inte ställa upp till omval. Hon har under en följd av år visat ett stort kunnande och ett starkt engagemang i försvarsfrågor, och det har varit en stor förmån att få samarbeta med henne i olika sammanhang. Jag vill rikta ett tack till henne för de gedigna, bestående insatser som hon har gjort till det svenska totalförsvarets fromma.

Herr talman! Anders Björck tycker att det är fegt att kräva besparingar utan att tala om hur de skall göras. Anders Björck lyssnade tydligen inte -- jag använde faktiskt den senare hälften av mitt anförande till att berätta om hur besparingar kan göras. Det är bara att läsa innantill i protokollet. Anders Björck tyckte sig ha hört bitterhet, förlöpningar och personangrepp i mitt inledningsanförande. Han ville inte sparka på en liggande, sade han. Det finns tydligen en likhet mellan Anders Björck och mig; vi mister båda jobbet efter valet i höst. Anders Björck går ofta till personangrepp i tron att han därmed stärker sin egen argumentation. Jag har aldrig svarat på dem utan i stället försökt koncentrera mig på sakfrågorna. Personer som tycker illa om Anders Björck som politiker och människa har försett mig med åtskillig starkt negativ information om honom. Jag har dock avstått från att använda mig av den i både tal och skrift, eftersom jag inte vill sänka mig till den nivån. Riksdagens protokoll finns att läsa -- Anders Björck har inte visat samma återhållsamhet. Bilden av Anders Björcks person och politik är redan så påfallande negativ bland allmänheten, speciellt inom försvarsmakten, att effekten av ytterligare komprometterande information skulle bli synnerligen marginell. Jag vill fråga Anders Björck hur han tänker klara av underskotten på 4--5 miljarder fram till 1997. Det finns två utvägar: Den ena är att låta skattebetalarna ställa upp med miljarderna, vilket innebär en kraftig höjning av försvarsanslagen. Den andra är att låta försvaret dra ner på verksamheten, så att man håller sig inom de ekonomiska ramarna. Det skulle också få mycket allvarliga konsekvenser. Anders Björck har genom sin politik drivit in oss i denna återvändsgränd. Har han någon annan lösning på problemet än att smita ifrån jobbet den

Herr talman! En genomgång av kammarens protokoll skulle klart visa att Sture Ericson har ägnat sig åt personangrepp varje gång vi har haft försvarsdebatt. Som jag sade tänker inte jag ägna mig åt något sådant; jag vill inte sparka på en redan liggande. Problemet är att Sture Ericson svänger sig med djupt felaktiga siffror. När det gällde stridsvagnsaffären publicerade han en artikel i Svenska Dagbladet där det stod att Anders Björcks pansaräventyr skulle kosta bortåt 25 miljarder kronor. Kostnaden för både de nya och de begagnade stridsvagnar som jag har köpt in är ungefär en tredjedel av den summa som Sture Om Sture Ericson räknar så makalöst och våldsamt fel är det naturligtvis ingen större mening med att föra en diskussion om dessa saker med honom. För att bara nämna ett exempel tycks Sture Ericson inte ha klart för sig hur priskompensationssystemet fungerar i de här sammanhangen. Vi förutser inget akut likviditetsproblem under innevarande budgetår, vare sig för flygvapnet eller för försvarsmakten som helhet. Den uppfattningen delas av försvarsmakten. I höstens budgetarbete kommer kompensation att ske för budgetåret 1993 93, vars kompensation beräknades i höstas, kan vi konstatera att full kostnadstäckning erhålls under budgetåret 1994/95. Det är alltså fråga om en eftersläpningseffekt, som beror på att Försvarsdepartementet som enda departement hade ett eget priskompensationssystem fram till försvarsbeslutet 1992. Försvarsdepartementet skilde sig alltså från alla andra departement, men det ändrade vi genom 1992 års försvarsbeslut. Därför kommer kompensationen i efterskott. Sture Ericson var med om att göra detta. Alla siffror som snurrar runt grundas på att relationen mellan dollar och krona inte skulle förändras alls under försvarsbeslutsperioden. Det förefaller mig mindre troligt att det skulle kunna vara på det sättet.
Herr talman! Anders Björck tror att hela kostnaden för stridsvagnssystemet är inköpskostnaden. Men stridsvagnarna skall väl användas också? Jag skulle tro att den siffra som stod i Svenska Dagbladet ligger sanningen ganska nära när det gäller vad systemet kommer att kosta under sin livstid. Anders Björck försöker prata bort detta med priskompensationssystemet -- här gällde det valutakompensationen -- genom att hänvisa till det förflutna. Det går bra att läsa JAS-kommissionens rapport, jag tror att det var s. 123. Där talar man om att det gäller att räkna i fasta priser. Enligt kommissionen kommer den drastiska valutaförändring som skedde i slutet av 1992 att innebära en merkostnad på 5--6 miljarder. Några av oss fick för några dagar sedan ny information från de militära staberna. De beklagade sig över att Anders Björck inte ville lyssna på dem och sade att det blir ett underskott på uppemot 4 miljarder, som måste täckas med skattemedel, fram till 1997. Enligt vad de kunde överblicka nu, med de beställningar som är gjorda, skulle underskottet under femårsperioden efter 1997 bli ungefär 5 miljarder. Var tänker Anders Björck hämta dessa 9 miljarder? Trassla nu inte bort detta med hänvisning till priskompensationen! Pengarna skall fram -- det handlar om skattebetalarnas pengar! Tänker Anders Björck föreslå skattehöjningar för att täcka det här underskottet? Eller tänker han försöka få försvaret att hålla sig inom de ekonomiska ramarna? Herr talman! Eftersom detta är min sista replik måste jag tillägga att vårt kompensationssystem inte byggde på förutsättningen att vår valuta skulle sjunka gentemot dollarn med 25--30 miljarder. Anders Björck lever nu på hoppet om att det skall rätta till sig, men med de dundrande underskotten i budgeten på 13 % av BNP, mer än 200 miljarder om året, så kommer kronan inte att repa sig gentemot dollarn under de närmaste åren. Det krävs nog en annan regering och en annan politik för att det skall ske.

Herr talman! Det är intressant att höra att Sture Ericson också har blivit valutapolitisk expert och vet precis hur valutakurserna kommer att utvecklas under de närmaste åren. Priskompensationssystemet är ju till för att utjämna skillnader på detta område. Som jag sade föreligger det, såvitt vi kan bedöma, inte någon likviditetskris för det innevarande budgetåret. Vi tittar naturligtvis på hur budgetutfallet kan beräknas bli under de närmaste åren. Det har alltså med priskompensationssystemet att göra. Om det skulle bli en utveckling på valutaområdet som innebär att dollarn sjunker i förhållande till kronan kommer vi naturligtvis i stället att göra vinster med detta system. Det är alltså precis tvärtemot vad Sture Ericson nu säger. Jag tror faktiskt att Försvarsdepartementet har så pass god expertis och goda kontakter med dem som sysslar med detta att det finns anledning att utgå från att det här klaras av, precis som tidigare. Sture Ericson har en viss förmåga att svänga sig med obekräftade uppgifter. De 25 miljarderna handlade inte om driften av något system, utan det var vad Sture Ericson påstod att inköpen skulle kosta. Det blev en tredjedel. Det var inte en siffra rätt. Sture Ericson borde om någon vara försiktig med att spå i framtiden. I riksdagens utrikesdebatt den 16 mars 1988 -- det är inte så många år sedan -- sade han följande: ''Sådana utrikespolitiska initiativ för att skapa tre nya stater vid Östersjön'' -- alltså de baltiska staterna -- ''är ingenting annat än tokigheter som man naturligtvis odlar på den extremmoderata kanten för att det möjligen skall ge en del exilbaltiska röster i höstens val.'' Detta om något indikerar klart att Sture Ericsons försök som spåman hittills har varit komplett misslyckade.

Herr talman! Låt mig först notera att riksdagen i förra veckan i största enighet beslutade om samarbete med NATO i PFF, Partnerskap för fred, som erbjuder samverkan på flera områden. Det var ett bra beslut som bara för några år sedan hade varit omöjligt. Det hade varit otänkbart, men så snabbt förändras alltså världen. Bara för ett halvår sedan fanns det inte något PFF att ta ställning till. Nu kan vi tänka oss ett samarbete via PFF med NATO, inte minst för att skapa effektivare fredsbevarande styrkor. Detta kan vi, som Pierre Schori sade i debatten i fredags, göra även om Ryssland stannar utanför PFF. Det är helt andra tongångar än de som vi har hört tidigare i denna kammare. Men, herr talman, självfallet är den militära huvuduppgiften för oss att försvara 9.00 på morgonen och fortsatte till långt in på kvällen. 56 talare deltog i debatten. Förra årets debatt hade 24 anmälda talare, och den anmälda talartiden var inte fullt fyra timmar. I år har 15 talare tänkt delta i debatten. Den beräknade talartiden är knappt två och en halv timme. Skillnaden är markant och inte svår att förstå. 1992 debatterade vi och beslöt om totalförsvarets utveckling mellan 1992 och 1997. Trendbrottet kom faktiskt redan 1987, framför allt när det gällde det civila försvaret. Men 1992 fattade vi beslut om en modernisering av försvaret och om en satsning på kvalitet i utbildning och i materiel på numerärens bekostnad. Det är en enkel sammanfattning av beslutets minsta gemensamma nämnare. Vi i Folkpartiet liberalerna menade, och menar, att 1992 års beslut var bra. Det var ett uttryck för en försvarspolitik som vi länge hade varit ganska ensamma om att förorda. Inte minst Hans Lindblad var länge en envis talesman för en omläggning av den svenska försvarspolitiken i den riktning som vi beslutade om 1992. Försvarsutskottets betänkande i år är alltså mer ett rutinbetänkande. Nu håller vi på att fullfölja och förverkliga riktlinjerna från 1992. Vi kan konstatera att de säkerhetspolitiska bedömningar som 1992 års beslut vilade på fortfarande håller och är giltiga. Därmed ligger också de försvarspolitiska målen och uppgifterna kvar. Vi i Folkpartiet liberalerna har ingen annan mening. Ingenting, herr talman, betyder mer för freden i vår del av världen än en demokratisk utveckling i Ryssland. När det gäller den kan det ibland hysas farhågor, men det står ändå klart att den ryska militära förmågan åtminstone på kort sikt har minskat. Det gäller förmågan att föra ett konventionellt storkrig utanför landets gränser och att genomföra större operationer i Östersjön. Därmed har vår territoriella säkerhetsmarginal ökat, trots att det finns gott om ryska trupper på Märkligt nog, herr talman, finns det en del smärre styrkor kvar i Baltikum, framför allt i Estland. Med Lettland har Ryssland nu träffat ett avtal om truppernas tillbakadragande, men Estland har ännu inte ett sådant avtal. Vi i Folkpartiet liberalerna står alltså fast vi 1992 års beslut. Det skall inte rivas upp, men vi menar att det nu är dags att låta en ny försvarskommitté börja arbeta inför 1997 års beslut. Inför det vill vi pröva ett anslag på en lägre nivå än i dag. Vid ett säkerhetspolitiskt analysarbete kan det naturligtvis visa sig att någon minskning av försvaret inte är möjlig på grund av t.ex. den materiella utvecklingen eller någon svensk medverkan i internationella insatser. Men det skall i alla fall prövas. Herr talman! I vårt arbete med regeringens budgetförslag har vi i utskottet strävat efter att kontrollera eller utvärdera hur 1992 års beslut nu håller på att genomföras. Vi har bl.a. gjort det genom besök på myndigheter, förband och försvarsindustrier. Vi har kunnat konstatera att 1992 års beslut nu, sedan två av periodens fem år har gått, håller på att slå igenom. Det stora och bekymmersamma undantaget så här långt är marinen. Där har förnyelsearbetet inte löpt planenligt. Det är allvarligt, vilket vi också säger att det är. Vi utgår från att detta skall rättas till av regeringen och av myndigheterna senast i slutet av den försvarsperiod som vi nu är inne i. Vi har också noterat att det militära och civila försvaret inte har samma planeringsinriktning för tiden efter 1997. Det måste också rättas till. Samma planeringsförutsättningar skall gälla inför nästa stora försvarsbeslut. Det skall vara samma planeringsförutsättningar för det militära försvaret som för det civila försvaret. Länsstyrelserna har fått nya och mer övergripande uppgifter vad gäller försvarsförberedelserna. Det är uppgifter som de enligt vår mening för närvarande inte har kompetens och kapacitet att klara av. Också på det området menar vi att en ändring, en förbättring, måste komma till stånd. Herr talman! I stort visar vårt uppföljningsarbete att 1992 års försvarsbeslut håller på att förverkligas som det var tänkt. Det borde i och för sig vara en självklarhet. Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Jag vet att Lars Sundin är lojal med sitt partis uppgörelse med Moderaterna, men jag är litet förvånad över att den arméstruktur som jag skissade under mitt inledningsanförande inte är av något intresse för Folkpartiet. Såvitt jag har lärt känna Folkpartiet i ett par försvarskommittéer och försvarsberedningar är det här den arméstruktur som Folkpartiets representanter har förespråkat. En annan sak som förvånar mig litet grand är att Lars Sundin tiger som muren när det gäller flygets akuta kassabrist. Det går bra att läsa dagens tidning där man nu redovisar att man skjuter på inköp och bl.a. hoppas på dollarkursförändringar. Lars Sundin vet precis lika bra som jag att det handlar om 3--4 miljarder fram till 1997. Det handlar om uppskattningsvis 5 miljarder efter 1997. Det enda som kan rädda detta är en remarkabel förskjutning av dollarkursen i förhållande till kronan. Det är inte mycket som tyder på att det kommer att inträffa. Hur vill Lars Sundin klara det här? Vill Lars Sundin ha höjda försvarsanslag med 4 miljarder fram till 1997 med åtföljande skattehöjningar? Eller vill Lars Sundin i stället ha bl.a. en arméreform som motsvarar de säkerhetspolitiska behov vi har?
Herr talman! Vad beträffar arméstrukturen och antalet brigader sade jag för några minuter sedan i talarstolen att jag vill att det redan nu skall tillsättas en försvarskommitté, som skall göra en säkerhetspolitisk analys som skall ligga till grund för 1997 års försvarsbeslut. Utifrån vad den analysen ger är vi naturligtvis beredda att ånyo ta frågan om arméns numerär i beaktande. Sture Ericson refererade till en uppgift i tidningen i dag. Jag har naturligtvis också läst den artikeln. Jag föredrar dock att vänta och se. Till utskottets sammanträde i morgon har vi kallat flygvapenchefen, som bl.a. skall stå till svars för sådana här uppgifter. Jag vill inte ta ställning innan vi har sammanträtt och innan vi har hört hans version av saken. Så lättvindigt går det inte till.
Herr talman! Jag beklagar att Lars Sundin vill vänta fram till 1997 med att förändra arméstrukturen. Den nuvarande arméstrukturen kommer att sluka åtskilliga miljarder fram till 1997 helt i onödan. Det tar sin tid att genomföra sådana här förändringar. Ju snabbare man gör dem, desto bättre. Vi får väl se om vi kan resonera med Folkpartiet efter valet. Så till frågan om underskottet i framför allt flygvapnet. Till följd av valutaförändringar har försvaret totalt ett underskott på 900 miljoner, sades det i Lunchekot. Huvuddelen av underskottet återfinns inom flygvapnet. Lars Sundin kan väl ändå läsa innantill i JAS kommissionens rapport. Folkpartiet hade en representant i kommissionen. På s. 123 står att underskottet i fasta priser blir 5--6 miljarder till följd av valutaförändringar. Denna siffra har nu höjts av de militära staberna. Det känner Lars Sundin till. Jag tror dock inte att Lars Sundin är en lika blåögd optimist som Anders Björck, som tror att det här skall ordna sig bara för att dollarkursen faller.
Herr talman! Just det, Sture Ericson, det tar sin tid att förändra arméstrukturen. Därför menar vi att det finns anledning att inför nästa försvarsbeslut som skall fattas 1997 redan nu börja analysera möjliga slutsatser av dessa i grunden så förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar. Vi får dock se om de står sig när vi är klara att fatta beslut år 1997. Arbetet med en försvarskommitté bör komma i gång snarast.